Herr talman! Mänskliga rättigheter kan proklameras. Stater kan fatta beslut om dem. Människor och institutioner kan bekänna sig till dem. Det är viktigt att så sker. Men det handlar fortfarande bara om ord och löften, och inget kan vara mer "likt skrivet i sand som löften om kärlek", för att citera den norske poeten Rudolf Nilsen. Förutom ord och löften krävs materiella förutsättningar för att förverkliga mänskliga rättigheter. I många länder är det klent med sådana förutsättningar. Att förutsättningarna är usla beror inte alltid på att länderna saknar tillgångar, utan ofta på att befolkningen berövas dessa tillgångar eller på att människor berövas frukten av sitt arbete. Hela sanningen ligger inte i Brechts berömda ord: Först kommer käket, sedan moralen. Men de rymmer en stor del av sanningen när det gäller hur det ser ut i världen, när det gäller varför brotten mot mänskliga rättigheter är så omfattande. Detta gäller till stor del det som sker när det gäller t.ex. Illisuprojektet, det jättelika dammbygge som pågår i Turkiet, och de västeuropeiska företag som är inblandade. Det är ett projekt som berör de kurdiska, assyriska och syrianska minoriteterna i landet, som berör miljöförhållandena i denna del av landet och som berör Turkiets förhållande till andra länder. Detta kommer att bli Europas problem den dag Turkiet blir medlem i EU. Projektet är förenat med många komplikationer. Det kommer att innebära att städer och byar i de kurdiska delarna av Turkiet kommer att läggas under vatten och förstöras - mångtusenåriga städer och kulturminnesmärken! Stora dammar av detta slag kan även medföra fara för en rad olika sjukdomar. Likaledes kommer dammen att innebära att Turkiet kontrollerar vattentillflödet till grannländerna Syrien och Irak. Alla inser lätt vad detta betyder i denna del av världen, där vatten är en bristvara. Den som har tillgång till vatten har också en oerhörd makt. Det bör kanske tilläggas att Världsbanken, som av hävd varit generös när det gäller dammbyggen, inte deltar i detta projekt. Man har avstått. Men svenska företag är med. Här vill man tjäna pengar på ett synnerligen tveksamt och politiskt ytterst riskabelt projekt. Detta projekt kommer att vara politisk dynamit i När det gäller Turkiet vill jag också fästa uppmärksamheten på den turkiska statens behandling av landets många minoriteter. Den turkiska staten har ringa respekt för dessa minoriteters nationella identitet och kulturella rättigheter. Det handlar inte bara om kurderna. Det handlar om många andra grupper: armenierna, assyrierna/syrianerna, grekerna m.fl. Turkiet erkänner - till skillnad från många andra stater - inte de brott mot mänskligheten som begåtts i det förgångna, trots att de är väl dokumenterade. Jag vill understryka att en stat som inte gör upp med sin historia utan förnekar sina förbrytelser inte heller kan komma till rätta med de problem man brottas med i dag när det gäller mänskliga rättigheter. Historien sätter spår i nutiden. Herr talman! I Iran har nyligen genomförts parlamentsval. Valet blev en framgång för de reformvänliga. Världen över har valutgången noterats som en positiv händelse. Ett annat positivt tecken är att de som försökte mörda Said Hajjarian greps i går, vilket inte varit möjligt för någon månad sedan. Vi i Vänsterpartiet anser också att detta är värt att notera. Likafullt måste jag påminna om det som så ofta glöms bort i medierna: Det var inget demokratiskt val. Det finns ingen föreningsfrihet i Iran. Yttrandefriheten och tryckfriheten är fortfarande begränsad. Fortfarande fungerar mullornas terrorapparat, även om den på senaste tiden, på grund av folkets kritik och motstånd, inte vågat ta till sina allra vidrigaste metoder. Fortfarande är rättssystemet under all kritik. Fortfarande förtrycks kvinnorna, även om många modiga kvinnor - mycket modiga kvinnor - höjt sina röster. Vi kan glädja oss åt en framgång, men en framgång som bara är ett av många steg på vägen mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Men det finns i dag ingen anledning att tro att kampen för demokrati och mänskliga rättigheter är över. Det är först nu som stenen börjat rulla. Nu gäller det att hålla den i rullning. En utveckling mot demokrati i Iran skulle betyda oerhört mycket i Mellanöstern.

Herr talman! USA och Storbritannien driver sin maktpolitik i andra delar av världen. Dagligen bombar man i Irak. Man har inte FN:s sanktioner för detta, men man gör det ändå - detta i den fåfänga tron att folket ska förmås att störta Saddam Hussein. Man bombar inte bara militära anläggningar, utan man förstör infrastrukturen, möjligheterna till transporter och mycket annat. De livsmedel och de mediciner som FN tillåter når inte människor. miljoner människor dött till följd av bombningar, sanktioner och den förstörelse som har åstadkommits. Likafullt sitter Saddam Hussein kvar, medan folket lider. Ingenstans där USA tagit till sin knölpåkspolitik har någon diktator rubbats ur sadeln. Kampen för demokrati förs knappast med bomber och granater. Herr talman! I förrgår kunde vi se bilder i TV från påvens besök och höra honom tala om nödvändigheten av en självständig palestinsk stat. För var dag framstår kravet på en palestinsk stat som en självklarhet. En israelisk talesman ville förringa påvens besök och hans uttalande genom att säga att det inte var någon nyhet. Och naturligtvis hade han hört kravet tidigare. Vad han försökte dölja var att världsopinionen numera omfattar kravet på ett palestinskt hemland. Av det följer naturligtvis att en sådan stat måste ha en konkret geografisk placering. Av detta följer också att Israels ockupation av Västbanken måste upphöra, en ockupation som Israel 1967 hävdade att man måste genomföra för sin egen säkerhet. Men man nöjde sig inte med militär ockupation. Man inledde en bosättningspolitik som var ett rent och skärt folkrättsbrott. Detta är det brott som staten Israel på något sätt måste sona. En djupare insikt om detta hos den israeliska regeringen är den enda möjligheten till en fredlig utveckling i denna del av Mellanöstern. Herr talman! Eva Zetterberg har tidigare i sitt anförande tagit upp Västsahara. I en skrift från Regeringskansliet har man diskuterat möjligheten av Västsahara som autonom del av Marocko. Det är ingen lyckad lösning. Historien har flera exempel på detta. Eritrea var också en gång en autonom provins i Etiopien. Vi har i 30 år kunnat bevittna en oerhört tragisk process - Eritreas väg till självständighet och Etiopiens förluster i människor och materiel. I dag har vi en ny konflikt mellan Eritrea och Etiopien, en konflikt som inte kan ses som annat än fullständigt onödig. Den handlar om gränsdragningen mellan länderna. Det är omöjligt för oss att avgöra var gränsen ska dras. Det borde egentligen inte heller vara någon viktig fråga. Vad Etiopien och Eritrea borde göra är att samarbeta för att tillsammans fördriva sin allra värsta och gemensamma fiende - fattigdomen. Den besegrar man inte genom krig med andra stater. Inte heller genom deportationer som skett när det gäller eritreanerna i Etiopien. Dessa länder har inte råd med ett krig till. Eritrea har undertecknat ett fredsavtal som framförhandlats av Algeriet. Det återstår för Etiopien att göra detsamma. Sverige måste göra sitt yttersta för att detta fredsavtal sluts och följs. Rester av nationalism från gamla kejsardömen och ny nationalstolthet hos unga stater måste i framtiden överges för försoning, samarbete och fred.
Herr talman! Jag lyssnade på Murad Artin när han tog upp situationen i Etiopien och i Eritrea, och det finns all anledning att följa den. Ett tecken på att vi tar situationen där på allvar är att det planeras en delegation med representanter från riksdagen som på ort och ställe i det ena av dessa två länder, nämligen Etiopien, ska ha möjlighet att ta del av processen inför valet men naturligtvis också att skaffa sig en egen bild av situationen i övrigt. Det tycker jag är väldigt positivt. Jag skulle också vilja nämna något om Chiapas. För mig är det lite förvirrande att Vänstern har tagit upp frågan här men inte utifrån de erfarenheter som den ledamot har som var med på den resan. Jag känner mig lite osäker på vad Vänstern har för uppfattning i frågan. Något som har dykt upp är de erfarenheter som var en av anledningarna till att vi åkte just till Mexiko, där vi fick en mer nyanserad bild av situationen med oss tillbaka hem. Jag hade hoppats att den bild som vi som var med på resan fick kunde spridas till Vänsterpartiet, så att det hade blivit en mer nyanserad bild av frågan. Murad Artin tog upp att det är viktigt att man gör upp med sin historia, att historien sätter sina spår i nutid och hur viktigt det är att man går tillbaka till den. Jag blev lite förundrad, för jag har också kunnat följa nyheterna på morgonen. För mig är det självklart att vi måste börja med oss här hemma och se till vår egen bakgrund och våra egna metoder. Den utveckling som vi nu ser inom Murad Artins eget parti kan jag inte se kommer att stärka Vänsterpartiets möjligheter att driva frågor om mänskliga rättigheter och stödja demokratiskt arbete runtom i världen. Om vi nu ska ta programkommitténs förslag på allvar, förstår inte jag hur man ska kunna driva de frågor som Murad Artin räknade upp här på ett bättre sätt framöver. Jag skulle gärna vilja en kommentar till kopplingen mellan vad vi gör här hemma och vad vi gör i andra delar av världen.
Herr talman! När det gäller Etiopien-Eritreakonflikten tycker jag att det är väldigt glädjande att en grupp parlamentariker ska åka till Etiopien. Jag tycker att det vore bra om man också åkte till Eritrea. Det begås faktiskt dagligen brott mot mänskliga rättigheter i Etiopien, och det är viktigt att vi från Sveriges sida är aktiva när det gäller den konflikten, så jag ser positivt på den resan. När det gäller Mexiko och Chiapas står jag bakom det särskilda yttrande som finns från vårt parti.
Herr talman! Jag fick ingen kommentar från Murad Artin om vilka metoder man ska använda för att förbättra förutsättningarna för de mänskliga rättigheterna runtom i världen. Det är oerhört viktigt att vara tydlig också i dessa frågor. Jag känner djup oro över de uttalanden och förslag från Vänsterpartiet som återigen öppnar för metoder som inte ligger inom demokratins ram. Vad vi gör här hemma är ju en viktig förutsättning för möjligheten att stötta en demokratisk utveckling runtom i världen, där man ser positivt på Sveriges stöd. Jag tycker alltså att det är dags att Murad Artin talar om sin egen ståndpunkt i dessa frågor.
Herr talman! Jag förstår inte vad Carina Hägg egentligen talar om, måste jag säga. Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti. Jag tror att Carina Hägg talar om just civil olydnad. Det är detta som hon har debatterat med Gudrun Schyman. Vi stöder civil olydnad, men vi tar avstånd från just våld i samband med civil olydnad. Jag vet inte vart Carina Hägg vill komma med sina anklagelser gentemot oss. Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti och stöder de demokratiska krafterna i Sverige.

Herr talman! Det hade varit roligt att få höra ett fullföljt replikskifte i den sista frågan mellan Carina Hägg och Murad Artin. Men uppenbarligen finns det vissa saker som man undviker om man tycker att de är känsliga. När det gäller ett sådant här betänkande är det en förfärande lång lista på områden som tas upp om just bristande mänskliga rättigheter. Ändå är det långt ifrån allt. Det var inte svårt att stämma in med Per Lager här tidigare som lät oerhört deprimerad när han räknade upp allt som brister på mr-området. I det sammanhanget var det inte svårt att vara överens med honom, även om man inte är det så ofta annars, för det är förfärligt när vi ser hur det ser ut över världen. Herr talman! Jag har två motioner som behandlas i detta betänkande. Taiwanmotionen finns med i en reservation och har tagits upp i anförandet av Liselotte Wågö tidigare här i dag, och den tänker jag inte säga någonting om. Däremot ska jag nämna några ord om motion 602 om mänskliga rättigheter i Iran och min begäran om ett konsekvent och fast agerande i mötet med Irans regim. Det är väldigt många över hela världen som känner sig lurade, både inom och utom Iran, efter valet av president Khatami. Alla talade ju om denna liberale president, men han är ju inte liberal och det är inte han som har den verkliga makten. Vänta och se, säger vi i väst, det måste bli bättre. Och hur har det blivit? Fortfarande torteras, stympas, stenas, arkibuseras och hängs det i Iran. Föregående talare hade rätt i en sak när han påpekade att det inte har talats så mycket om att valet till parlamentet, majlis, i Iran inte var ett demokratiskt val, för det var det ju faktiskt inte. Det var ju bara de som var accepterade av regimen som kunde ställa upp. Även där restes väldigt stora svårigheter, inte minst med tanke på att flera av grupperna inom mullorna totalt behärskar massmedierna. I förra veckan kunde vi i ett program i svensk TV se hur en kvinna på återbesök i hemlandet fick vänta i flera veckor på att få tillbaka sitt pass, så att hon kunde åka till Sverige igen. Hon utsattes för diverse trakasserier av mindre omfattning. Det är alltså de där små nålstingen som fortfarande möter dem som har gett sig i väg från landet och som inte delar regimens uppfattning. I pressen har vi kunnat läsa om kvinnan som i februari avrättades inför sina minderåriga barn. Vi har också kunnat bevittna i svensk TV hur en ung man fick stå med en snara om halsen i en halvtimme innan avrättningen sedan inställdes efter att motparten i stället valde att få pengar från den dömdes släktingar. Han blev därmed räddad till livet. Tänk er upplevelsen av dödsångest inför en stor publik. Tänk er in i den situationen! Den är förfärlig. I februari kunde vi läsa hur tre unga medlemmar i Bahairörelsen dömts till döden enbart på grund av sin religiösa övertygelse och att USA:s president Clinton vädjar till regimen i Iran att inte verkställa domen. Man kan hålla på ganska länge med att räkna upp en lång lista. Även utskottet förfasas av det som man erfarit, men ändå slutar betänkandet i vad jag skulle vi säga är ett nytt vänta och se. Det avsnitt där min motion tas upp slutar med: "En generell utgångspunkt bör vara att dialog är att föredra framför isolering." Rätt så. Men då måste båda sidor tala, lyssna och ta till sig av diskussionen. I en sådan dialog krävs fasthet gentemot den som bara betraktar vänlighet som svaghet, vilket vi ofta har upplevt från diktatorers sida. Mycket av den s.k. dialogen har uppenbarligen varit en monolog, eller som att tala till en vägg. Alla som har sett pjäsen eller kanske filmen om Shirley Valentine vet att när hon talade med sin köksvägg eller klippan på badstranden så ökade bara hennes illusioner, men hennes situation förbättrades inte. Irans folk, inte minst dess kvinnor, har inte råd att fortsätta att betala för västerländska illusioner. Regimen måste känna av ett verkligt tryck. Ett kraftfullare utlåtande av Sveriges riksdag kan därvidlag bidra till ett sådant.

Herr talman! Jag tillhörde också den lilla grupp som nämnts tidigare som varit på resa till de båda Kongostaterna. För mig var det första gången som jag var utanför Europa, och naturligtvis också första gången som jag bevittnade ett fattigt land som nyss har varit eller fortfarande är i en krigssituation. För mig väckte det mycket starka känslor, och det gav mycket starka intryck. Jag tänker inte nämna speciellt mycket om Kongo-Kinshasa. Det beror inte på att jag inte tycker att det var en så eländig situation att det inte är värt att tala om det. Det är på grund av att det finns ett fredsavtal som de krigande styrkorna faktiskt har skrivit under, och FN har beslutat att man ska skicka dit observatörer i framför allt de nordöstra delarna. Därför tänkte jag tala om Kongo-Brazzaville. Jag tänker inte speciellt berätta om situationen och vad vi såg och upplevde. Både Liselotte Wågö och Elver Jonsson har talat om de fruktansvärda övergrepp som har skett i landet. Jag vill försöka belysa det ur en lite annan synvinkel. Krigen i Afrika är för mig och förmodligen för många andra lite svåra att förstå eftersom de ofta bottnar i stamkrig, något som inte är speciellt naturligt för oss nordbor att sätta oss in i. Det är det i varje fall inte för mig. Jag ska börja med år 1978, när det blev statskupp i Det blir en stark korruption. Franska oljebolaget Elf får obehindrat exploatera landets oljefyndigheter. Kongo är för övrigt mycket rikt på olja. År 1992 är det ett s.k. demokratiskt val. Det leder till att Pascal Lissouba väljs till president. Han lyckas höja Kongos andel av inkomsterna från oljeutvinningen från 13 % till 33 %. Det gillar naturligtvis inte Frankrike, för det vill inte förlora vinstdelar. Jacques Chirac vill ha tillbaka villkoren från Sassou-Nguessos tid, vilken han för övrigt är mycket god vän med. I det här läget bildas tre privata milisorganisationer. För det första skapar president Lissouba sig en egen armé. Expresidenten Sassou-Nguesso skapar också sin egen plus Brazzavilles borgmästare Kolelas. Det finns också en s.k. statsarmé, dvs. landets armé. Samtidigt som detta händer kräver Världsbanken att Kongo ska betala igen på lån som det har taget. President Lissouba tvingas till nedskärningar, och naturligtvis blir det missnöje i folkgrupperna. År 1997 beslutade parlamentet att milisförbanden ska avväpnas. Till det använde president Lissouba inte landets armé utan sin egen privata armé. Det leder till att det blir ett inbördeskrig i Kongo Brazzaville. Frankrike och Elf stöder Sassou-Nguesso plus att angolanska trupper sluter upp och transporteras av Elfs fartyg för att stödja Sassou-Nguesso. Barnsoldater värvas och köps av fattiga familjer. Det är ofta familjernas yngsta söner på grund av att familjerna vill behålla sina äldre söner så att de ska kunna hjälpa till med familjens försörjning. Hur kriget sedan gick har både Liselotte Wågö och Elver Jonsson beskrivit, som jag sade tidigare. Jag tänker inte nämna det, eftersom jag har för kort talartid. I dag är mycket lite av händelseutvecklingen i Kongo-Brazzaville känd. Mediernas bevakning har varit ytterst mager för att inte säga obefintlig. Det som framför allt inte berörts är det franska oljebolagets inblandning. Elf är numera börsnoterat men fortfarande till största delen statsägt. Frankrike var det första land som uttryckte sin glädje över att Sassou-Nguesso återtagit makten. Detta trots att det skett genom våld, plundring, skjutande, våldtagande av kvinnor och ett regelrätt massmördande. Detta stöder en av Europas största stormakter, den demokratiskt valda regeringen i Frankrike. Det var knappast de demokratiska framstegen i Kongo som president Chirac jublade över utan snarare över den ökning av oljepengarna han fick in. Inbördeskriget i Kongo och den franska statens och franska företags inblandning på gammaldags kolonialt maner är en enorm skandal för den europeiska unionen. Det som grep mig väldigt, och som jag bär i mitt hjärta sedan denna resa, är att många uttryckte till oss att de upplevde att när allt detta hemska hände var hela världen tyst. Det var någonting som många upprepade: Och hela världen var tyst. Herr talman! För att det kongolesiska folket inte ska misströsta och tro att alla europeiska demokratiska stater är lika Frankrike tycker Vänsterpartiet att Sverige i FN måste kräva att en oberoende internationell kommission undersöker vad som har hänt i Kongo och att EU tillsätter en liknande kommission som undersöker den franska statens och franska företags inblandning i sin gamla koloni.

Det går inte. Fyra minuter gäller för dem som inte har anmält sig i tid. Jag är ledsen, men jag måste följa de regler som kammaren antagit.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

Enligt målen ska folkbildningen stärka och utveckla demokratin, precis som ministern säger i svaret. Det står i proposition 1990/91:82: "Folkbildningsverksamheten skall vara ett forum där deltagarna själva väljer ämne och arbetsformer och där de egna erfarenheterna och behoven styr studierna." Riksrevisionsverket har granskat folkbildningen för att belysa och analysera hur den styrs mot mål och kvalitet. I dess rapport kan man läsa att kommunerna blir mer och mer intresserade av att få "valuta för pengarna", dvs. att den verksamhet som får pengarna mer påtagligt ska anpassas till de kommunala prioriteringarna. Det kan t.ex. röra sig om att komplettera eller ersätta en kommunal verksamhet. Kommunen kan dessutom ge studieförbunden projektpengar för att få ett uppdrag utfört. Då har man från kommunens sida godkänt och granskat verksamheten i förväg, och det tillvägagångssättet ligger långt ifrån de statliga fördelningsprinciperna. Kommunerna har i själva verket satt upp villkoren för verksamheten. Med all respekt för den kommunala självstyrelsen menar jag ändå att staten har anledning att uppmärksamma det här vid överläggningar med kommunerna. Det känns väldigt långt ifrån förordningens mål, där det talas om "deltagarnas behov och intressen". Förutom den regelstyrning som RRV har uppmärksammat har kommunernas bidrag till folkbildningen minskat oroväckande under 90-talet. I genomsnitt har det minskat från 75 kr till 56 kr per invånare. Detta har skett trots att folkbildningspropositionen förutsatt att de kommunala bidragen ska ligga på oförändrad nivå och utgå från samma principer som statsbidraget. Ändå vill inte regeringen vidta några åtgärder utan avvaktar det resultat som Folkbildningsrådet ska redovisa i februari 2001, detta trots att det i RRV:s rapport talas om att kommunerna inte lever upp till statens direktiv. Skolministern säger i stället att det är hennes förhoppning att det i dag finns större utrymme för att stödja folkbildningen i kommunerna när det ekonomiska läget är bättre i många kommuner. Hon säger också att regeringen har uppmärksammat problematiken. Men hur har det skett? Fru talman! Jag har väldigt svårt att tro att en förhoppning i en interpellationsdebatt kommer att skapa större utrymme i kommunernas vilja att öka bidragen till folkbildningen. Därför är det med besvikelse som jag mottar svaret om att vänta och se i stället för att vidta åtgärder.

Fru talman! Skrämmande var nog rätta ordet, för det är precis så jag upplever det. Vi vet ju i dag att det är många människor som har glädje av studieförbunden. Det finns elva studieförbund, och 330 000 studiecirklar ordnas varje år där 3 miljoner människor deltar. 180 000 kulturarrangemang arrangeras också. Kulturen är ju en viktig bit av folkbildningen. Det är alltså, som skolministern säger, oerhört värdefullt att det finns möjligheter. De siffror som visar hur det har minskat är fruktansvärda. En del kommuner har t.o.m. tagit bort stödet, som jag också har uppmärksammat. Lidingö och Nacka har t.ex. gjort det. Det här innebär också, när resurserna nu minskar, att studieförbunden får svårigheter att hålla kvalificerade cirkelledare. Och då riskerar kvaliteten att sjunka. Dessutom kan förbunden inte anordna lika många kurser. Då tappar man tempo, och det blir väldigt tråkigt för allihop. Det är i och för sig logiskt att man måste dra ned på cirkelledare, men man hamnar också i en besvärlig situation. Man hamnar i ett ekorrhjul som man inte riktigt kommer ur. Därför anser jag att det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar. Ekorrhjulet man hamnar i handlar om att man säger upp cirkelledare och att kvaliteten sjunker. Folk säger: Det studieförbundet kan jag inte gå i, för där har man inte kvalificerade studieledare. Då har det blivit en olycklig omständighet på grund av det minskade anslaget. Jag tycker att det är viktigt hur regeringen agerar. Jag tycker att det är svårt att förstå att man ska vänta ytterligare ett år på vad Folkbildningsrådet säger. Då tar det ju ändå tid innan man har kommit i gång och åtgärdat det här. När vi nu har RRV:s rapport liggande och ser hur skrämmande siffrorna är tycker jag att även om vi pratar med våra partikamrater ute i landet - vilket vi ju gör - hjälper det ändå inte till fullo. Det är ju ändå regeringen och regeringens ord som väger tungt för kommunerna.

Fru talman! Folkbildningen är viktig för demokratin, så det här kanske börjar leda till en demokratidebatt i stället. Att man kan gå in och påverka problem med betyg är ju bra. Men då tycker jag också att det är viktigt att man kan gå in och redan nu tala om att det är viktigt med folkbildning. Det visar sig ju att det finns skolor som köper studieverksamhet från studiecirklar och från folkhögskolor. De elever som har problem i den vanliga skolan klarar bättre det sätt att studera på som folkbildningen kan erbjuda. Det är framför allt av den anledningen som jag känner mig så oroad när jag ser de nedskärningar som vi har pekat på i dag. Jag känner också stor oro för att det ska påverkas av vilket styre det är och även för att det påverkar vilka studieförbund som faktiskt får projektpengar, beroende på vilket styre det är i kommunen. Är det socialdemokratiskt styre är det lättare att ABF får projektpengar. Det slår också snett mot den kvalitet, jämställdhet och fria konkurrens vi vill ha mellan de olika studieförbunden. Därför är det svårt för mig att acceptera att regeringen stillatigande kan se på när kommunerna misssköter det här. Vi gräver en grop för framtiden som är svår att ta sig ur. Därför önskar jag att skolministern kan vidta åtgärder nu och ändå gå in och börja föra ett samtal med kommunerna om det problem som håller på att uppstå.

Fru talman! Mälardalens kulturlandskap har en rik biologisk mångfald på grund av den långvariga traditionen av slåtter och beteshävd samt förekomsten av ädellövskog i kombination med det gynnsamma klimatet. Nu hotas dess djur och växter genom att det öppna landskapet växer igen när slåtter och bete upphör. I Kungsörs kommun ska man nu genomföra en restaurerande grovröjning av vegetationen i områden som är mer eller mindre igenvuxna samt stängsling för att möjliggöra bete. I samband med projektet ska nya skötselmetoder utformas för att ge största möjliga naturvårdsnytta i de olika vegetationstyperna. Och i samband med utvärderingen av insatserna planeras ett samarbete med Centrum för biologisk mångfald vid Erfarenheten visar att insatserna för att bevara kulturlandskapet har stora effekter för den biologiska mångfalden. Vid tidigare inventeringar av vedlevande insekter kring de gamla ekarna och lindarna har man bl.a. funnit 68 rödlistade skalbaggsarter. Insatserna för att återskapa strandängar i de aktuella projekten kommer att gynna fågelarter som storspov, tofsvipa, gulärla, skedand, årta och svarthakedopping. Hävden av strandängarna ökar deras värde som rastlokaler för flyttfåglar och som häckningslokaler. I strandzonen kan floran antas öka från fem till sex arter per kvadratmeter till tio till tolv arter per kvadratmeter när strandängen hävdas. På friskängen ovanför översvämningszonen ökar i regel antalet växtarter från tio till tolv till över trettio per kvadratmeter efter hävd. Enstaka arter ökar också från enstaka exemplar till tusental. Den hävdgynnade floran har också betydelse för djurs näringssök, och ett flertal mollusker och groddjur gynnas. En hävdad äng fungerar dessutom som närsaltsfälla genom att näringsämnen kontinuerligt tas upp i vegetationen, som sedan förs bort i slåtter. Detta är, fru talman, ett av ungefär 2 300 projekt som vi har kunnat stödja inom ramen för de lokala investeringsprogrammen, och detta är ett av de projekt som vi stöder i årets beslut. Företaget REN Kemprodukter i Lidköping ska bygga en modellanläggning för tillverkning av tvättoch diskmedelskuddar. Kuddarna är baserade på naturliga och förnybara råvaror och anpassade till den lokala kvaliteten på vattnet samt den typ av reningsverk som finns i respektive kommun. Genom att produkten tillverkas som tvätt och diskmedel inbäddad i en kudde med tvättaktiv, lättlöslig polymerfilm runtom, där även filmen är baserad på förnybara råvaror, undviker man resursslöseri, överdosering, hudkontakt med kemikalierna, onödigt slöseri med förpackningar och minskad transportvolym. Det är ett annat av de här projekten. Lövskogsdominerade skogsbestånd, gamla grova lövträd och död lövved är några av de mest omtalade bristvarorna i vårt nutida landskap. I ett naturtillstånd där bl.a. eld, vind och vatten hade fria tyglar skapades dessa kvaliteter i en ständigt återkommande dynamik. Många arter är i dag missgynnade och hotade av att dessa i grunden naturliga processer har upphört. Under de senaste decennierna har det moderna skogsbruket ytterligare minskat tillgången till lämpliga biotoper och substrat. Vår kanske främsta värdemätare för biologisk mångfald i skogslandskapet, den vitryggiga hackspetten, är i dag akut hotad. Vitryggens tillbakagång är en stark signal om en pågående utarmning av biotoper och substrat viktiga för många andra vanliga och ovanliga arter. Kommunalförbundet i Dalsland ska genomföra en lövskogssatsning som stärker den biologiska mångfalden och förskönar landskapet på ett sätt som kan engagera människor och samtidigt långsiktigt bidra till sysselsättning. En plan finns framtagen av För delar av denna plan söker Kommunalförbundet bidrag. Den totala kostnaden i det här projektet beräknas till 37 miljoner kronor, och vi beviljar bidrag med 8,2 miljoner. Kostnader som beviljas bidrag är merkostnader för röjning, gallring, föryngringsavverkning och återväxtarbete. Dessutom ingår kostnader för information och uppföljning. Det är ytterligare ett av de konkreta projekt som vi nu kan stödja. Regionen Falun-Borlänge investerar i en anläggning för att producera biogas på deponin Fågelmyra. Den här anläggningen är ett samarbetsprojekt mellan Falun och Borlänge och tar emot källsorterat, komposterbart hushållsavfall från båda kommunerna. Projektet innebär investeringar i en anläggning för slutlig rening av biogasen till fordonsbränslekvalitet, anpassningar i Borlänges avloppsreningsverk för att det ska kunna fungera som reservanläggning vid driftstopp, tre mobila anläggningar för distribution av biogasen, två till Falun och en till Borlänge, samt två tankställen, en i vardera av de två städerna. Kommunerna kommer också att köpa in biogasdrivna fordon, sammanlagt 50 stycken, och söker bidrag för de merkostnader det innebär jämfört med konventionella fordon. Ett mål för åtgärden är att öka användningen av biobränslen samt minska användningen av fossila bränslen i Falun och Borlänge. Mängden fossila bränslen som kan ersättas med biogas motsvarar 1 200 megawattimmar per år. Detta leder självfallet till minskade utsläpp av koldioxid. Fru talman! Detta är fyra av de många projekt som vi har kunnat stödja. Vill man i stället försöka summera dem på ett mer övergripande sätt kommer de bidrag som vi lämnar i år för perioden 2000-2002 att belöpa sig till ungefär 1,2 miljarder kronor. Dessa pengar kommer att leda till direkta, miljörelaterade investeringar på ungefär 4,3 miljarder kronor. Sammantaget under de tre beslutsomgångar som har ägt rum vid det här laget innebär det att 125 kommuner har beviljats bidrag, varav flera kommuner två gånger. Det har blivit totalt 4,9 miljarder kronor i bidrag. Det motsvarar en total investeringsvolym på 21,5 miljarder kronor, och det motsvarar ungefär en investering för varje invånare i Sverige med 2 400 kr i en bättre, mer hållbar samhällsutveckling. Det ger också ca 15 600 årsarbeten under perioden Vad är då syftena med de här satsningarna? Till att börja med är det självfallet att åstadkomma miljöförbättringar. Det är att stimulera processer på lokal nivå, där inte minst anknytningen till det på väldigt många håll mycket livaktiga Agenda 21-arbetet är viktigt. Det är att främja samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Det är att ge miljöfrågor högre prioritet i kommunerna, att öka människors miljömedvetenhet och att ge möjlighet till genomförande av Agenda 21:s handlingsplaner. Låt mig se lite på miljöeffekterna, eftersom de ändå naturligtvis måste stå i centrum för en sådan här redovisning. De program som vi hittills beslutat om kommer att ge en energibesparing på 2,1 miljarder kilowattimmar per år. De kommer att innebära en energiomställning som motsvarar 2,3 miljarder kilowattimmar per år i omställning från fossila bränslen till förnybara, vilket motsvarar den totala energianvändningen i ungefär 92 000 villor. Det kommer att innebära 500 000 ton mindre avfall per år på deponi, vilket motsvarar ungefär 10 % av den mängd avfall som deponeras i Sverige. Det kommer att minska koldioxidutsläppen med 1 570 000 ton per år eller 2,8 % av de totala utsläppen. Det motsvarar en halvering av utsläppen från den tunga lastbilstrafiken i Självfallet kommer de lokala effekterna att vara större i de kommuner som nu med stor entusiasm och med stort engagemang satsar på att göra sina kommuner mer koldioxidfria. I Mariestad minskar utsläppen med 22 % och i Växjö med 8 %, för att ta två exempel. Det är några av de direkta miljöeffekterna. Men det är inte bara de direkt miljöeffekterna som är viktiga. Av väldigt stor betydelse är självfallet också den kunskap och den erfarenhet som vi kan samla genom de här programmen och som kan analyseras, spridas och användas vid andra typer av investeringar och förmodligen kunna användas under lång tid framöver. Fru talman! Det här programmet har vi debatterat tidigare här i kammaren. Det är ett nytt program. Vi har haft det under tre år. När det infördes var det naturligtvis behäftat med vissa barnsjukdomar. Det har varit föremål för omfattande analyser från Riksdagens revisorer och från Riksrevisionsverket. Vi har från departementets sida varit mycket angelägna om att ta fasta på den sakliga och konstruktiva kritik som har funnits vid sidan av den som kanske inte har varit så saklig och konstruktiv. Det innebär att detta program har förändrats hela tiden sedan det sattes i sjön. Vi har skärpt kraven på kommunernas redovisningar av miljöeffekter, lönsamhet, konkurrenspåverkan, m.m. Vi har startat dialoger med alla kommuner. Det har utvecklats samarbete med länsstyrelser och sektorsmyndigheter. Vi har inrättat myndigheten Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet för att ge stöd till kommunerna. Vi har lämnat löpande information till kommunerna och andra via webbplatsen Hållbara Sverige. Vi har byggt upp en omfattande databas för information om och uppföljning av programmen. Och vi kommer nu också, vilket var föremål för debatten när vi senast diskuterade detta program här i kammaren, att lämna skriftliga redovisningar om motiven för avslag till de kommuner som inte får bidrag. Fru talman! Jag är glad över att på mitt lilla sätt kunna lämna ett bidrag till detta program, som är en viktig del för den omställning till ekologisk hållbarhet som jag tror att vi alla här i kammaren ställer oss bakom. Den omställningen kräver engagemang och många eldsjälar runtom i Sverige, och det engagemanget och de eldsjälarna finns. Jag har träffat väldigt många av dem och stött på väldigt mycket av det engagemanget under mina resor. Men det kräver också pengar för investeringar som kanske ligger lite grann vid sidan av vad man under ekonomins knappa villkor skulle satsa på i kommunerna utan att detta program fanns. Jag tycker att den redovisning som jag har lämnat över de omfattande investeringar som nu kommer till stånd och de väldigt positiva miljöeffekter som de leder till - och det är en omfattande aktivitet runtom i kommunerna, bland kommunalpolitiker, bland kommunaltjänstemän och också bland alla de människor i kommunerna som aktivt verkar för en bättre miljö - är väldigt positiv.

Fru talman! Tack för informationen, miljöministern. Ministern slutar med att konstatera att det har riktats mycket stark kritik från olika instanser mot detta lokala investeringsprogram. Ministern nämnde Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer. Det finns en särskild forskarrapport i vilken man menar att det inte är på miljösaklig grund som beslut har fattats utan att det är på någon sorts partipolitisk grund som beslut har fattats när det gäller fördelningen av dessa medel. Ministern redovisade också mycket tydligt att man ju tvingas göra kraftfulla förändringar och korrigeringar. Men min fråga är egentligen: Varför har ministern inte tagit steget fullt ut, för att inte få den här typen av debatt, och lagt beslutsfattandet i en myndighet där man har en fullödig miljökompetens? Det är min första fråga. Det har satsats 4,9 miljarder på dessa projekt. Många är säkert väldigt bra, vällovliga och framåtsyftande. Men vad skulle alternativet ha varit? Jo, att man inte hade rustat ned den ordinarie miljöverksamheten, vilket ju har skett under ett antal år. Och vad skulle 4,9 miljarder ha betytt där, i det vardagsgrå, eller rättare sagt vardagsgröna, arbete som bedrivs kontinuerligt för att säkra den här hållbara utvecklingen i Sverige? Jag kanske tror att det hade varit mera betydelsefullt och långsiktigt om pengarna hade behållits för det ordinarie miljöarbetet. Man hade fått behålla väldigt mycket kompetens och utveckla detta. miljarder i det övriga miljöarbetet kanske hade gett en ännu bättre effekt än just dessa projektmedel?
Fru talman! Det är lite besvärligt att svara på detta. Det måste ju rimligen vara så att miljö och jordbruksutskottets ordförande vet vilka omfattande förstärkningar av resurserna till miljöpolitiken, vid sidan av de lokala investeringspengarna, som har skett under det senaste ett och ett halvt året och som säkert kommer att ske också för framtiden, vilket vi väl kommer att se när förlåten omkring vårpropositionen kommer att tas bort. Det är mer pengar till ordinarie miljöarbete, om man ska använda det uttrycket, än det har varit på mycket länge. Omfattande förstärkningar av resurserna till marksanering, till skogs och markinköp, till skyddet av den biologiska mångfalden och till miljöforskning har skett. Och det intressanta är att om man slår samman de nya förstärkta anslagen med dessa omfattande satsningar på lokala investeringsprogram så kan jag nog utan att darra ett dugg på manschetten hävda att det aldrig har tillförts så mycket resurser till miljöarbete som det för närvarande gör. Dan Ericsson hänvisar på nytt till en forskarrapport. Om det är så att Dan Ericsson har läst den här rapporten kan han orimligen ha trott på den bedömning av den som han själv gjorde nyligen. Jag vill därför fråga honom: Har Dan Ericsson läst rapporten?
Fru talman! Miljöministern sade att jag vet vilka omfattande förstärkningar som har skett under de senaste åren. Ja, jag vet att miljöministern under det senaste året och innevarande år har börjat bygga upp miljöresurserna igen på de olika konton som finns just för det kontinuerliga miljöarbetet. Det är väldigt bra. Jag hoppas att det blir ännu bättre i vårpropositionen. Problemet är att vi tappade mark under ett antal år då man alltså avlövade hela den ordinarie miljöpolitiken. Det är ju det som är problemet, att vi har tappat fart, att vi har tappat kompetens och att vi har tappat just den här helhetssynen. Det är alltså det vardagliga miljöarbetet som måste bedrivas varje dag. I stället införde man lokala projektmedel. Men då tappade man helhetssynen, långsiktigheten och farten till fördel för den här typen av projekt. Miljöministern sade att det kommer att ge dessa effekter. Det är någon sorts exakta beräkningar. Men det vet vi ju inte än. Det är kanske lite tidigt att ta ut vinsterna i förskott. Vi hoppas att detta ger effekt om det genomförs, men vi kan ju inte veta exakt var det kommer att landa.

Fru talman! Min uppgift är inte att slippa debatt. Hade det varit det så hade jag inte stått i den här talarstolen just nu. Jag är beredd att ta debatten. Jag kan ganska mycket om dessa program, jag vet hur bra de fungerar, jag vet vilken nytta de kommer att göra, och jag vet vilken kraft av dynamo som det här programmet har i det lokala miljöarbetet runtom i Sverige. Jag gläder mig naturligtvis också åt att vi nu är överens, Dan Ericsson och jag, om att vi ökar resurserna till miljöpolitiken kraftfullt. Sedan vill Dan Ericsson föra en debatt om hur det var för flera år sedan. Eftersom jag inte var med på den tiden, och eftersom Dan Ericsson förmodligen hade mer inflytande över miljöpolitiken då än jag har, finns det ingen anledning för mig att gå in i den debatten. Det gläder mig att vi är överens om att miljöresurserna ökar, att anslagen ökar kraftigt. Samtidigt kan vi bedriva det arbete som vi nu gör i form av lokala investeringsprogram, med ett pionjärinslag och det nydanande arbete som bedrivs runtom i hela Sverige, i nästan alla kommuner i Sverige.
Fru talman! Jag vill fråga miljöministern om de förbättringar som miljöministern nu redovisar. Jag är glad att miljöministern säger att den samlade kunskapen ska tas till vara. Det är väldigt viktigt att andra kommuner kan dra nytta av kommuners ansökningar. Härrör de miljöeffekter som miljöministern talar om från verkliga fakta, eller är det fortfarande utifrån kommunens ansökningar och bedömda fakta som anslagen ges? Vem står för kvalitetssäkringen? Kan kommuner komma att bli återbetalningsskyldiga om de inte uppfyller kraven? Jag vill också se lite på helheten, hur kontrollen kommer att ske, så att inte enstaka kommuner blir vinnare utan ett strategiskt måluppfyllande och att hela landets kommuner i så fall kan dra nytta av detta. Hur har utvärderingskraven osv. skärpts? Hur har den finansiella kontrollen skärpts? Vem står för den? Jag har några små frågor till. Har frågan om inomhusmiljön lösts så att man också kan stimulera allergisanering och annat? Det har vi diskuterat tidigare. Allra sist: Hur kan de privata företagen stimuleras till att bättre komma in? De försvann i den förra vårpropositionen.
Fru talman! Det här är kommunala program som ska grundas på kommunalt miljömedvetande och kommunalt miljöarbete, lokalt Agenda 21-arbete som ska knytas ihop med bra analyser av miljösituationen i kommunerna, som i sin tur ska leda fram till positiva åtgärder, till investeringar. Staten kan stödja de investeringarna. Vi vill inte ta ifrån kommunerna ansvaret för dessa investeringar, det ligger på kommunerna. Är det så att kommunerna får bidrag men inte kan leva upp till de miljömål som de har satt upp, de löften man har givit om de miljöeffekter som ska uppnås, kommer man att skicka in en rapport till regeringen. Regeringen tar ställning till om avvikelserna är acceptabla. Är det så att man inte kan leva upp till det som man har sagt får man betala tillbaka pengarna. Det är ett väldigt viktigt inslag i det här arbetet att det är kommunerna som har ansvaret. Då ska inte staten lyfta av kommunerna ansvaret. Däremot ska staten avkräva kommunerna ansvar om man inte kan åstadkomma det man har fått bidrag för att åstadkomma. När det sedan gäller insatser för innermiljön är situationen tyvärr i dag precis likadan som den var när Ulla-Britt Hagström och jag debatterade det här i kammaren förra gången för några veckor sedan. Däremot när det gäller företag är jag ganska glad över att vi i år har en betydligt större andel företag än vad vi haft tidigare. Det ser jag som en väldigt positiv utveckling.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag hyser fortfarande en viss oro för att det blir väldiga orättvisor i det här. Man kan nästan säga att det här har varit Sveriges största miljölotteri. Jag vill inte säga att det kommer att bli så i framtiden. Det görs bra analyser osv. Står det fortfarande kvar att pengarna kan användas till cykelbanor och annat som jag tycker hör till kommunernas eget ansvarsområde? Kommer det att göras några jämförelser mellan de kommuner som bidrar till att öka och lyfta fram miljötänkandet med dem som genomför ett vanligt stegvis målmedvetet Agenda 21-arbete, som ju också är positivt för miljön? Jag är väldigt glad att företagen nu har släppts in på ett annat sätt så att man kan ta till vara deras innovationsinslag för att förbättra miljön.
Fru talman! Det är inte företagen som har släppts in, utan det är företagen, och kanske också kommunerna, som glädjande nog har ökat sitt intresse för att ha med företagsinvesteringar av olika slag i de lokala investeringsprogrammen. Vi är överens om att vi båda två välkomnar den utvecklingen. Ja visst kan man få stöd för cykelbanor, inte för en kilometers cykelbana bara utslängd någonstans i en kommun, utan om cykelbanan är ett led i en målmedveten satsning på att minska bilismen, ofta kopplad till kollektivtrafiksinvesteringar, kanske investeringar i biobränslen av olika slag. I ett sådant systemtänkande kan man också få stöd för cykelbanor, och det har förekommit och förekommer även i årets ansökningar. Det tycker jag är riktigt. Får jag avslutningsvis i den här repliken nämna en sak som jag glömde i min information. Vi har varit plågade, åtminstone i år och förra året, över att andelen glesbygdskommuner bland dem som har sökt bidrag och naturligtvis också bland dem som fått bidrag har varit väldigt liten, mycket mindre än genomsnittet. Därför använder vi i år 3,5 miljoner kronor till att ge myndigheten SWECOL i uppdrag att tillsammans med Pajala kommun och Dorotea kommun utveckla metoder för oss att bättre få med glesbygdskommunerna i det här arbetet. Orsaken till att de inte varit med så mycket ligger förmodligen i att det ofta är små kommuner med kanske en särskilt ansträngd ekonomi. Vi försöker nu hitta metoder att få dem i det här arbetet på ett bättre sätt än vad de har kunnat vara med tidigare.
Fru talman! Av de 1 300 projekten fick vi exempel på några. Jag utgår från - miljöministern nämnde det lite grann - att det här sker en kontinuerlig uppföljning. Enligt förordningen för de lokala investeringsprogrammen ska en kommun som inte lever upp till förordningens text avkrävas att betala tillbaka pengar. Har det hittills skett i något fall? När det gäller fördelningen över landet kan man konstatera att det före den senaste utbetalningen var kommunerna i tre län som inte hade fått en enda krona. I Västra Götalands län har kommunerna tillsammans fått 731 miljoner. Beror skillnaderna på bristen på idéer från de kommuner som inte har fått några pengar, eller finns det andra förklaringar till de väldigt stora skillnaderna? Norrbottenskommunerna har fått nästan ingenting. Jag noterar att det har gått till Norrbotten drygt 23 miljoner. Men hur förklarar man de enorma skillnaderna? Det är långt över en halv miljard till ett av länens kommuner?
Fru talman! Vi har enligt förordningen inte rätt att ta något slags regionala hänsyn av det slaget att vi kan sprida pengarna jämnt över landet, utan vi ska se på kvaliteten i de lokala investeringsprogrammen, kvaliteten i den bakomliggande miljöanalysen, bedömningen av hur sannolikt det är att man kan genomföra dessa investeringar och få de här effekterna. Det gör att bidragen, vilket också de forskare som Dan Ericsson ofta hänvisar till konstaterar, i regel kommer till kommuner med ett avancerat miljöarbete. Jag vet inte vad det är som gör att så mycket pengar har hamnat på Västkusten, men min hypotes är att det är det långvariga arbetet med problem knutna till försurning och övergödning av Västerhavet som gör att man där har tvingats att börja arbetet tidigare med den här typen av problem och att det är det som ger utslag när vi fördelar pengarna. Sedan tror jag att Norrbottenssiffran är en gammal siffra som inte inkluderar årets bidrag, men låt oss titta på det. Vi genomför självfallet en kontinuerlig uppföljning. Jag nämnde i min information ett antal av de åtgärder som vi vidtar när det gäller uppföljning. Vi har väl inte fysiskt krävt tillbaka pengar än, men det finns ett antal kommuner som har velat förändra sina program, t.ex. att behålla bidraget men minska miljöeffekten. De har konsekvent, kan jag säga, fått mindre bidrag därför att miljöeffekten har minskat.
Fru talman! Jag vill ändå fråga miljöministern: Anser miljöministern att det är en brist i systemet och i förordningen? Jag tolkar svaret på det sättet att det kan vara tillfälligheter som avgör vart pengarna går, inte i första hand angelägenhetsgraden. Vilka satsningar är mest angelägna? Är det här en brist? Om det är så, vad kan man göra åt den?
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man håller ögonen öppna för att det kan finnas den här typen av brister. Jag har naturligtvis försökt att hålla ögonen öppna, men jag har inte kunnat hitta några. Forskarna från Uppsala säger ju att en sak som skiljer de kommuner som fick bidrag 1998 och de kommuner som inte fick det var att det var fråga om mer avancerat miljöarbete i de kommuner som fick bidrag. Sedan har det också gjorts en annan utvärdering där man har kommit fram till att de projekt och program som har fått pengar har varit bättre än de som inte har fått pengar. Såvitt det är möjligt att hålla ögonen på att vi verkligen premierar de investeringsprogram som har hög kvalitet tror jag nog att man kan säga att vi har gjort det.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för redovisningen. Jag kan börja med att konstatera att det är glädjande att miljöministern och regeringen har tagit till sig kritiken från Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer och börjat förändra vissa bitar. Men det är en bit som också Ulla-Britt Hagström var inne på, och det gäller uppföljningen av de miljöeffekter som man uppnår. Miljöministern nämner här i dagens redogörelse att det har blivit väldigt positiva effekter och att man har åstadkommit mycket stora miljöförbättringar. Men Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer skriver ju bl.a. att ett av problemen är att det inte finns någon tydlig uppföljning. Min fråga blir då: Har Miljödepartementet påbörjat någon studie av hur man ska kunna göra ordentliga uppföljningar? Även om det nu är kommunernas ansvar borde det väl ligga på regeringen, när man betalar ut pengar, att också göra bedömningen av om miljöeffekterna uppnås eller inte.
Fru talman! Självklart är det viktigt att göra en ordentlig uppföljning av det som händer, och det görs på departementet i och med att vi analyserar och går igenom de verksamhetsberättelser som varje år lämnas in från varje kommun som har fått bidrag. Det sker genom den myndighet som är inrättad för detta ändamål, och det kommer också att ske på annat sätt framöver. Jag kan nog lugna alla med att detta är ett program som - inte minst på grund av den debatt som vi har nu och som vi har haft tidigare - kommer att följas upp mer hårdhänt än kanske något annat program. Och det tycker jag är positivt.
Fru talman! Det är skönt att höra att departementet i alla fall är på väg att se över dessa frågor, för de är väldigt väsentliga. Sedan har jag bara en liten kort fråga till miljöministern. Jag har läst någonstans att miljöministern ändå har funderat på att flytta över hela programmet till en sektorsmyndighet. Jag undrar om vi kommer att få se någonting av det i vårpropositionen eller till hösten. Då skulle mycket av det som tidigare har framkommit när det gäller godtycklighet försvinna.
Fru talman! På samma sätt som jag är öppen för att ta till mig alla synpunkter och eventuell kritik är jag öppen för att göra en egen självständig bedömning och lägga den till grund för förändringar i programmet. Jag är alltså öppen för att fundera över om man ska lägga programmet någon annanstans än i Än så länge tycker jag inte att det finns några avgörande skäl för att göra den förändringen. Jag tycker att det fungerar bra. Dessutom har vi fått till stånd i det närmaste en tradition av att ha bra debatter här i kammaren om den här programmet, vilket jag också tycker är en del av uppföljningen. Sedan vill jag också säga att de som vill kritisera det här hämtar mycket näring hos Riksrevisionsverket och hos Riksdagens revisorer. Sedan förstorar man den kritik och de påpekanden som finns nästan intill oigenkännlighet. Jag säger inte att Ewa Thalén Finné har gjort det, men det sker ibland. Glöm då inte att de analyser som har gjorts av Riksrevionsverket och Riksdagens revisorer nästan uteslutande gäller 1998 års utdelning - första året som pengar ur det här programmet utdelades. Jag är ganska säker på att en bedömning i dag, med de förändringar som har gjorts under resans gång baserade på kloka synpunkter som vi har fått, skulle ge ett annat resultat.
Fru talman! Tack, miljöministern för informationen. Bland de projekt som miljöministern har redogjort för nämndes inledningsvis ett som innebar att en kommun hade fått bidrag för att hålla ängs och hagmark öppna och i hävd. Låt oss då först konstatera att det är Sveriges bönder som har skapat och hävdat ifrågavarande marker under generationer. Då är min fråga: Tycker inte miljöministern att det skulle ha varit bättre om man hade gett Sveriges bönder jämbördiga förutsättningar med dem som deras kolleger och konkurrenter i andra länder har, så att de hade kunnat hålla dessa marker öppna på ett mera naturligt sätt i stället för att en kommun med hjälp av statsmedel ska åta sig ifrågavarande uppgift?
Fru talman! Sveriges bönder gör redan i dag, och har gjort, en väldigt värdefull insats för att hålla den här typen av marker öppna, för att hävda dem. Det är en viktig både miljöpolitisk och kulturpolitisk gärning som de gör. Jag är också övertygad om att bönderna kommer att ha en del även i det här projektet. Det kommer inte att vara några kommunalarbetare som går runt på gärdena, utan jag tror att det kommer att kopplas till bönder som finns i närheten och till att man utnyttjar deras vilja att vara med. Sedan vill jag inte ge mig in i en diskussion huruvida Sveriges bönder är konkurrenshämmade gentemot omvärlden. Det är kanske inte riktigt mitt bord.
Fru talman! Jag kan alltså inte förvänta mig något svar från miljöministern om han ämnar att vidta några åtgärder inom regeringen för att ge Sveriges bönder möjligheter att fullgöra den mycket viktiga uppgift som jag hoppas att vi är överens om, nämligen att hävda det öppna svenska landskapet som vi alla älskar och vill värna?
Fru talman! Jovisst vill jag göra det, och det betalas ju ut ganska mycket stöd till de svenska bönderna inom ramen för jordbrukspolitiken också för att hävda den här typen av marker och på det sättet vara med och skydda den biologiska mångfalden. Man får nästan intrycket av att Eskil Erlandsson menar att bönderna är en grupp som inte alls i något sammanhang vill ta emot stöd, bidrag eller subventioner från staten. Min bild är väl inte riktigt densamma. Det har gått utmärkt att av bönder upphandla olika typer av miljötjänster, och den verksamheten hoppas jag att vi kan utveckla också i framtiden.
Fru talman! Det var intressant att höra den här redovisningen. Jag förstår att miljöministern är stolt över arbetet. Dalslands lövskogsplan skulle kosta 37 miljoner av 1,2 miljarder från staten. Det måste vara någon annan som också är stolt i dag som betalar merparten här. Från 1,2 miljarder har det blivit 4,3 miljarder. Någon har alltså pungat ut med 2,9 miljarder. Det skulle vara intressant att veta vilka det är. Miljöministern är ju intresserad av att sänka koldioxidutsläppen. Då vill jag ställa en fråga. Den kolkraftsverksproducerade el från Polen och Danmark som vi begåvas med i och med att vi har stängt kärnkraftverket i Barsebäck, är det något som ligger i planen att också den ska tas bort på något sätt?
Fru talman! Det måste ha undgått mig att vi plötsligt har börjat att importera en massa kolkraftsbaserad el. Det har inte jag sett röken av. Det är inte bara så att vi har lagt ned Barsebäck 1. Nu har ju också kärnkraftsindustrin själv lagt ned halva kraftproduktionen i Oskarshamn. Då är det väl så att det är regeringen och kärnkraftsindustrin som delar ansvaret för att vi plötsligt har börjat importera en massa kolproducerad elkraft. Jag har inte sett till någon. I själva verket är det så att vi både förra året och förrförra året nettoexporterade så mycket el att det motsvarade två Barsebäcksreaktorer. Men det är möjligt att det finns någon nyhet här som har gått mig förbi.
Fru talman! Nu är det så, miljöministern, att de syns inte, så det är inte konstigt att miljöministern inte har sett några utsläpp. Det är ganska svårt att se dem. Jag skulle också vilja fråga en sak när det gäller arbetstillfällen. Det handlade om 15 600 årsarbetstillfällen. I sitt första inlägg sade miljöministern att han var förvånad över att Norrlandskommunerna, glesbygdskommunerna inte har efterfrågat pengarna. Då undrar jag om det är så att man vill bidra till arbetslösheten i Norrlandskommunerna, för jag har en känsla av att miljön är bättre i glesbygd än i tätort.
Fru talman! Det finns ju inget inbyggt syfte att medverka till arbetslöshet i Norrland. Det är klart att av arbetslöshetsskäl hade man kunnat välkomna att det hade varit fler program från de här delarna av Sverige som vi hade kunnat stödja. Då hade man både fått miljöeffekter och sysselsättningseffekter där de kanske behövs allra mest. Men det lokala investeringsprogrammet är inget stöd för i första hand sysselsättning, även om det finns en koppling mellan sysselsättningen, tunga investeringar och miljöverksamhet, utan det är ett program för att stödja övergången till ekologisk hållbarhet. Det finns ju andra och betydligt mer kostnadskrävande program just för arbetslösheten.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat statsministern om han är beredd att snarast ta initiativ för att höja reseavdraget, om han är beredd att ta initiativ för att tillsätta en utredning som bör se över ett nytt landsbygdsavdrag samt vilka åtgärder han är beredd att vidta för att kompensera de kostnader som uppstår på grund av långa avstånd och avsaknad av valfrihet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Låt mig börja med reseavdraget. Avdragsbeloppet för resor till och från arbetsplatsen med egen bil är beräknat så att det i princip ska täcka de rörliga kostnaderna för att köra en privat bil, dvs. de kostnader som är direkt beroende av körd vägsträcka. Beloppet höjdes senast den 1 januari 1998 till 15 kr per mil. Beloppet hade då legat på 13 kr sedan 1993. Det var bl.a. mot bakgrund av att bensinpriserna ökat med nära en krona som regeringen ansåg att det då fanns anledning att justera upp nivån. Eftersom den nya nivån borde bestå under flera år bestämdes uppjusteringen till två kronor per mil. Med hänsyn till statsfinanserna och för att ge åtgärden en tillfredsställande fördelningsprofil höjdes samtidigt gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats från 6 000 kr till 7 000 kr. Konstruktionen att samtidigt höja dels avdragsbeloppet, dels gränsen för avdragsgilla kostnader innebar att åtgärden fick en inriktning mot dem med förhållandevis långa resor mellan bostaden och arbetsplatsen. På detta sätt bidrar avdragsregeln också till en effektivare arbetsmarknad. Jag har nyligen i ett frågesvar redogjort för att avdragsbeloppet, enligt Finansdepartementets preliminära beräkningar, fortfarande täcker de rörliga kostnaderna för resor med egen bil och att den senaste tidens höjning av bensinpriset därför inte ger anledning att ompröva avdragsbeloppet. Jag ser inte skäl att i dag göra någon annan bedömning. När det gäller frågan om landsbygdsavdrag vill jag svara följande. Att bo på landsbygden medför naturligtvis ofta att utgifterna för resor blir högre än i storstadsregionen. Vi får dock inte glömma bort att många utgifter är högre för dem som bor i städer och tätorter än för dem som bor på landsbygden. Jag tänker här särskilt på kostnaden för boende. Jag vill även framhålla att skattereglerna så långt det är möjligt bör utformas generellt för hela landet. För att åstadkomma regional utjämning bör i första hand andra medel än skattereglerna användas. Jag avser därför inte att vidta de åtgärder som Lennart Daléus begär.
Fru talman! Jag tackar finansministern för interpellationssvaret, även om det egentligen bara är två av de tre ställda frågorna som får ett grundligt svar.

Det är ju faktiskt så att människor ute på landsbygden är trängda mot väggen av dessa kostnader. Problemet är att de inte har några alternativ att välja mellan. Vi som bor i de stora städerna med allmänna kommunikationer har ju ofta andra möjligheter, men det har man inte på landsbygden. Därför spelar den här frågan en så väldigt stor roll. Vi har föreslagit en höjning av avdragen för reskostnader. Det är det som finansministern nu säger att han inte är med på. Då vill jag fråga: Vid vilket pris på bensin och andra drivmedel anser finansministern att det finns skäl att göra en ny bedömning? Det är dessbättre, fru talman, fråga om kronor och ören, så det borde vara lätt att säga att man vid ett visst bensinpris är beredd att göra en förändring av reskostnadsavdraget. När det gäller den andra frågan om landsbygdsavdrag säger finansministern att det kostar mycket att bo i stan, och det kan jag intyga. Det är naturligtvis på det sättet. Men han säger också att skattereglerna bör vara generella för hela landet och att man ska använda andra medel än skattereglerna för den regionala utjämningen. Vad tänker han då på? Jag tror t.ex. att det är så att man runtom i landet behöver ha tillgång till det som vi gemensamt känner som bredband, tillgång till informationstekniken i dess allra djupaste mening. Det är väl ett gott exempel. Är finansministern beredd och intresserad av att t.ex. genom en utförsäljning och användning av resurser från Telia se till att man i hela landet får tillgång till den nya tekniken? Det är då inte ett skatteinstrument utan ett annat instrument att använda. Min fråga är alltså om det är en av de möjligheter som finansministern skulle vara beredd att välja. Jag har dessutom, fru talman, i min tredje fråga berört tillgången till service i hela landet. Jag tror att en av de mest grundläggande frågor för människor som bor på landsbygden är tillgången till grundservice, tillgång till bank, post, polis och allt detta som är en del av vår vardag i dag. Dessbättre får den åsikten stöd av Glesbygdsverket i en utredning som man redovisar just i dag kring dessa frågor. Glesbygdsverket pekar på att man i opinionsundersökningar kan se att grundservice är det som människor mest behöver. Min fråga är alltså: Är finansministern beredd att medverka till en lagstiftning om en statligt garanterad grundservice runtom i hela landet som en del i att skapa livskraft i hela landet?

Fru talman! Jag tycker att det är alldeles utomordentligt att Lennart Daléus har ställt den här interpellationen. Han och hans parti behöver inte känna sig ensamma. Vi från Kristdemokraterna tycker nämligen också att det är oerhört centralt att lyfta fram landsbygdsfrågorna och att få mer debatter kring sådant här. Organisationen i både Regeringskansliet och riksdagen är kanske inte riktigt bra. Det blir ingen samlad bild därför att olika delar ligger på olika departement och i olika utskott. En förbättring där är nog något som vi får diskutera. Sedan gäller det finansministern och svaret här. Ett populärt uttryck de senaste dagarna har ju uttrycket sjukdomsinsikt varit. Men när jag läser finansministerns svar undrar jag om han har sjukdomsinsikt vad gäller situationen på landsbygden, som faktiskt blöder i dag. Här krävs det politisk handlingskraft för att få en vändning och en förändring. Lennart Daléus pekar i sin interpellation på ett antal förslag som skulle kunna medverka till en uppryckning av situationen. Jordbruket är givetvis basen för landsbygden men det gäller att lätta på skatteryggsäcken - det gäller också andra åtgärder - för att inte tynga lantbruket. Det handlar då om att inte dra in statlig service och om att satsa också på de traditionella vägarna så att vi verkligen har en infrastruktur som fungerar; detta för att kunna både bo och arbeta på landsbygden. Det handlar definitivt också om att inte höja arbetsgivaravgifterna i delar av Norrland, som ju har skett på senare tid. Jag ska inte utnyttja hela min talartid utan avslutar med en rätt kort frågeställning. Finansministern avslutar sitt svar med att konstatera att det i första hand är andra medel än skatteregler som ska användas för regional utjämning. Han tänker inte göra något åt det som Lennart Daléus har föreslagit. Inledningsvis var jag inne på att det saknas sjukdomsinsikt om att det faktiskt är nödvändigt med handling nu, för annars får vi en ännu kraftfullare klyvning av Sverige med en koncentration till några storstadsområden och med en utglesning på landsbygden. En sådan utveckling kan finansministern ju inte vilja ha. Tvärtom handlar det om att hitta politiska och andra mekanismer som gör att hela landet, att vi tillsammans, kan gå framåt. Landsbygden får definitivt inte lämnas på efterkälken.
Fru talman! Jag tror att det som Lennart Daléus tog upp om en form av servicegaranti måste diskuteras i perspektivet av den kommunala självstyrelsen. Jag tror inte att kommunerna i första hand skulle vara betjänta av att staten preciserar och ger oerhört detaljerade riktlinjer för hur varenda del av den service som ska finnas på olika håll i landet ska se ut. Naturligtvis ska vi ha en nationell välfärdspolitik där detta med vård, skola och omsorg samt andra obligatoriska uppgifter för kommunerna ska uppfyllas, oavsett om det gäller i storstad eller om det gäller på landsbygden, i glesbygden eller någon annanstans i vårt land. Jag är inte så övertygad om att kommunerna vill att staten ska pilla i varje liten serviceinsats och i varje serviceåtagande som kommunerna ska göra, utan det måste finnas ett mått av självstyrelse också där. Jag tror inte att Lennart Daléus och jag behöver vara oense om att det i allra högsta grad är en fråga för kommunerna och kommunalpolitikerna att göra avvägningar. Resursinstrumentet för detta är det mest intressanta, nämligen den kommunala skatteutjämningen - den skatte och kostnadsutjämning som vi har för att ge just kommuner med sämre villkor lika goda förutsättningar som andra kommuner. Under 90-talet då vi hade en oerhört kärv ekonomi och då det gick dåligt i många år, framför allt i början av 90-talet under den borgerliga regeringen, lyckades vi ändå genom vårt välfärdssystem se till att välfärden utvecklades lika bra på landsbygden och på mindre orter som exempelvis i storstadsområdena. Det visar att vi har ett väl fungerande välfärdssystem. Reseavdragen tror jag kanske inte är den väg som ska väljas om man speciellt vill gynna landsbygden. Utifrån en utredning som kom för ett par år sedan är det faktiskt så, när det gäller de reseavdrag som vi i dag har och om vi skulle göra förändringar där, att 200 000 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle gynnas. Däremot skulle bara ungefär 26 000 personer i glesbygden, huvudsakligen i Norrland, gynnas. Därför är väl ett reseavdrag lika mycket ett avdrag som gynnar storstadsbor. Ja, kanske gynnar det storstadsbor ännu mer än det gynnar glesbygdsbor. Från den synpunkten är det alltså inte effektivt om man nu särskilt vill gynna glesbygden. Detta hänger ihop med att det beträffande arbetsresorna på olika håll i landet faktiskt är en ganska jämn spridning. Sett till de län där man enligt den senaste undersökningen - för något år sedan - hade de längsta arbetsresorna så var det faktiskt i Jämtland och Stockholm som folk hade de längsta arbetsresorna, 45-47 kilometer per person och dag. Jag är överens med Lennart Daléus om att det som landsbygden nog har störst nytta av under åren framöver är en kombination av en rejäl satsning på bredband och IT men också på väginvesteringar och en bra upprustning av vårt vägnät. Det tror jag är de två stora framgångarna för våra mindre kommuner och för landsbygden. Jag tror inte att det huvudsakligen är fråga om att hitta pengar på det ena eller det andra sättet, utan det är fråga om att hitta en bra, fungerande samverkan mellan statens insatser - regeringen kommer inom kort att presentera sådana insatser i en IT proposition - och de insatser som marknaden etablerar. Jag tror alltså att en god samverkan mellan marknaden och staten kan ge landsbygden betydligt bättre villkor för framtiden.
Fru talman! Finansministern berättar här om vad som inte skulle fungera som åtgärder när det gäller kvaliteten på verksamheter och livet på landsbygden men vi är inte särskilt betjänta av att veta vad som inte fungerar. Det kan väl inte ha undgått finansministern att människor på landsbygden är oroliga bl.a. Detta är ju en av de absolut viktigaste frågorna för människor som bor ute på landet. Rimligen måste man ha ett förhållningssätt till det, ett svar på det - såvitt man inte tror att alla där ute ljuger, och så är det ju inte. Det gäller också frågan om lokal service. Vad jag, fru talman, refererar till är - jag säger det återigen - en undersökning som Glesbygdsverket har bett SIFO att göra och som kom i dag. De två absolut tyngsta punkterna som människor säger sig vilja ha är lokal service och lägre bensinpriser. Det är två avgörande och viktiga frågor för människor - kanske inte för kommunerna men det spelar mindre roll. Jag talar om de människor som bor där ute, inte om hur kommunerna uppfattar saker och ting. Det handlar alltså i stället om vad människor uppfattar och det gäller då just behovet av att få behålla lokal service. Det är klart att man alltid kan säga att det är fråga om en kommunal angelägenhet men så är det inte. Det finns ju statlig service i form av Posten, polisen och sådana verksamheter. Visst skulle det vara möjligt att lagstifta där och säga att det ska finnas en viss garanterad grundservice gällande sådant som staten kan vara delaktig i runtom ute i landet. Visst skulle det alltså vara möjligt, om man nu vill ha det på det sättet. Det är klart att man skulle kunna ha ett mer positivt och ett mer offensivt förhållningssätt till de reskostnader som människor har. Ofta behövs det två bilar och det är långa transportsträckor för olika ändamål som inte hänger samman med förvärvsinkomsten. Vad man blir lite besvärad av är just att finansministern över huvud taget inte vill ha någon åsikt. Han säger att det kostar att bo också i storstäder, Ja, det gör det och där kan vi ha olika förhållningssätt och det kan vi åtgärda på olika sätt. Men här gäller det lite speciella kostnader för människor runtom i landet. Ytterligare ett exempel är kvaliteten på vägarna. Detta är minst lika viktigt och hänger för all del samman med kostnaderna för att transportera sig. Det måste naturligtvis finnas en likvärdig standard på vägarna runtom i landet. Det finns ju ställen i dag där vägarna inte är farbara just för de människor som särskilt har det behovet. Sedan, fru talman, är det intressant att höra finansministern analysera detta med IT, bredband och marknad respektive stat. Nu ska vi tydligen hitta en samverkan mellan marknad och stat för att se till att få ut bredband och IT längst ut i de finmaskiga näten. Tror verkligen finansministern på detta? Tror finansministern att marknaden kommer att ta ansvar för utbyggnaden av det finmaskiga IT-nätet längst ut på den landsbygd som så väl behöver tillgång till just den här tekniken? Tror finansministern verkligen på det och tycker han egentligen inte själv att den mest angelägna och den riktigaste åtgärden skulle vara om staten genom en proposition i morgon talade om att det är ett statligt ansvar att se till att infrastrukturen fungerar, att bredband når alla? Kan man vänta sig att det finns ett sådant innehåll i IT-proposition i morgon? Eller blir det mest ett dunkelt resonemang om gemensamt ansvar mellan olika aktörer?
Fru talman! Det var ett par positiva besked som finansministern tydligt gav här. Det gällde satsningen på IT och bredband och satsningen på vägar, som jag ser fram emot i vårpropositionen. Jag ser fram emot att det ligger ett ordentligt paket där. Här vill jag bara understryka, fru talman, att jag tror att det är väldigt viktigt att ha en balans i infrastruktursatsningarna så att inte, i dessa IT-tider, de vanliga vägarna, landsvägarna och grusvägarna kommer i strykklass. IT och nödvändigheten i den satsningen i alla ära, men finns det inte också möjlighet att rent fysiskt transportera sig kommer inte det att hjälpa. Det måste finnas farbara vägar, goda vägar, för både näringsliv och privatpersoner på landsbygden, så det var positivt. Men, fru talman, jag tror inte att detta räcker. Det är här jag fortfarande undrar - jag fick inget svar på det - om insikten har trängt igenom i regeringen om de stora problem som landsbygden faktiskt lever under i dag. Det är nödvändigt, som jag ser det, att nu arbeta fram ett ordentligt paket. Man tar ett antal punkter för att stärka landsbygdssidan. Lennart Daléus har pekat på några i sin interpellation. Jag har lyft fram jordbruket som näring och talat om hur man ska backa upp det genom att åtminstone få likvärdiga konkurrensvillkor ur skattehänseende. Det handlar också, som Lennart Daléus var inne på, om den statliga servicen, om att vi inte avlövar den utan om att vi får en samordning så att man faktiskt når långt ut på landsbygden med denna service. Bensinskatten är givetvis också väsentlig. Jag tycker att det här är så viktiga frågor - det finns många punkter till - att regeringen - det kanske är finansministern som ska göra det - borde ta initiativ till att verkligen diskutera, genom ett mer samlat paket, hur vi ska försöka läka samman Sverige igen. Nu håller det på att klyvas. Landet mår inte bra om inte alla får möjlighet att hänga med i en tillväxt och utveckling. Det får inte bli så att detta dras isär. Tvärtom måste det föras samman. Det är där jag ändå vill fråga: Är finansministern beredd att ta något sådant ytterligare initiativ, förutom förslagen om IT och vägar?
Fru talman! Det är riktigt, som Dan Ericsson säger, att regeringen kommer att återkomma med förslag om både IT, som har stor betydelse för landsbygden, och sådana vägar och upprustningar av vägnätet på landsbygden som är betydelsefulla för framtiden. Men det finns en aspekt som kanske är minst lika viktig. Det är att se vilka möjligheter man har till sysselsättning. Och då är det inte bara den väg som går via IT, utan det finns många andra sätt att stimulera sysselsättningen. Vi har ju haft en tid av arbete bakom oss där de regionala tillväxtavtalen, som har byggts upp i varje län, har haft stor betydelse för att stimulera just samverkan på olika håll i vårt land, inte minst för att utnyttja delar av landsbygden. Till Lennart Daléus skulle jag vilja säga att jag tycker att han inte riktigt lyssnar på vad jag säger. Han hävdar att ökade reseavdrag skulle gynna landsbygden. Jag sade faktiskt att om man bara vill pricka in insatser för landsbygden är reseavdragen inte särskilt effektiva. Det är nämligen 200 000 stockholmare, göteborgare och malmöbor som skulle få bättre villkor via ökade reseavdrag, men bara 26 000 personer på landsbygden. Det är inte någon särskilt kostnadseffektiv insats. Jag tror att det finns andra och mer kostnadseffektiva insatser för landsbygden. Det är en kombination av jobbinsatser, IT-insatser och annat som man kan bygga ut i fortsättningen. Ska man ta servicedelen har Lennart Daléus och jag faktiskt anledning att gemensamt ta åt oss en del av ansvaret för att det kommer att finnas goda möjligheter även för landsbygden att bygga ut sin sjukvård och sin äldreomsorg under åren framöver med de 8-9 miljarder kronor som vi gemensamt har jobbat ihop via försvarsomställningen och på annat sätt. Det är pengar som nu ska ut till landsting och kommuner och som är väldigt viktiga som ett led i att se till att vi får en gemensam service för hela landet.
Fru talman! Pengarna till vård och omsorg är bra. De är rätt, och det är naturligtvis i högsta grad en viktig åtgärd. Men den är ju inte så där omedelbart del i ett regionalpolitiskt arbete. Det är någonting som dessbättre kommer alla landsting, alla kommuner, till godo, så om finansministern vill använda det som exempel på en träffsäker regionalpolitisk åtgärd, i motsats till mitt resonemang om reseavdragen, undrar jag liksom hur han egentligen tänker. När det gäller reseavdragen är det klart att det kan finnas andra åtgärder som är bättre. Det kan ju vara så. Då vore det bra om finansministern berättade om dem. Det går inte att bara nämna jobbåtgärder, som var ett av uttrycken. Jobbåtgärder - vad är det för någonting? Är det något som innehåller någonting? Kan jobbåtgärder t.ex. vara bättre vägar? Kan jobbåtgärder t.ex. vara bättre satsningar på infrastruktur när det gäller IT? Precisionen saknas när finansministern kommer in på diskussioner om regionalpolitik. Jag tycker, fru talman, att man ofta kan lyssna på vad människor säger. Om människor i t.ex. Övertorneå säger att det är oacceptabelt att igen få tillbaka en höjd arbetsgivaravgift för en del verksamheter som har haft lägre arbetsgivaravgift, kan man lyssna på det. Man kan förstå att man måste rätta till det, att man inte kan göra så. Men det gör inte regeringen. Regeringen gör tvärtom. Man höjer återigen arbetsgivaravgifter för en del verksamheter i Norrlands inland. Man kan lyssna på människor som tycker att det är besvärligt med att vägar inte fungerar och med att resekostnaderna är för höga och som märker att de inte får tillgång till en grundservice som finns på andra håll i landet. Det var den diskussionen jag hade önskat att vi kunde ha fått i dag. Det finns ett modernt ord, fru talman, som heter empati. Var är regeringens och finansministerns empati? Var är, kan man säga, förståelsen för att det finns många människor som har det besvärligt att klara situationen på den svenska landsbygden? Var är finansministerns resonemang kring och förståelse för att ge livskraft till hela landet?
Fru talman! Det är riktigt att de insatser som ska göras i fortsättningen när det gäller vård och omsorg om de äldre gäller hela landet. Det är inte speciellt riktat till landsbygden. Men det som var poängen i Lennart Daléus ingång var ju att vi skulle se till att vi hade en servicegaranti som var lika även för mindre orter och för landsbygden. Då tycker jag att de här pengarna är ett bra exempel på att alla får del av dem. Jag vände på resonemanget och nämnde reseavdragen. Om det är sju åtta gånger fler storstadsbor än landsbygdsbor som får nytta av reseavdragen är det snarast det omvända. Det blir definitivt inte det som i första hand relativt sett skulle vara riktat på ett bra sätt till landsbygden. Jag tror däremot att det som regeringen inom kort kommer att presentera när det gäller IT-politiken i allra högsta grad kan fylla de mått som Lennart Daléus talar om i fråga om att känna empati för landsbygdens befolkning. Vi vet att de marknadslösningar som nu är på gång på bred front när det gäller att bygga ut bredband täcker kanske 80-90 % av landet, men inte de sista 10, 15, 20 % av landet på ett tillfredsställande sätt. Det är därför jag talar om hur viktigt det är att det sker en samverkan mellan staten och de privata aktörerna på det här området. Jag tycker att det är viktigt att vi kan stödja exempelvis de kommuner som på egen hand har gjort stora insatser. Jag läste häromdagen i ett reportage i Svenska Dagbladet att Härjedalens kommun på ett föredömligt sätt har gått mycket långt när det gäller bredbandsutbyggnad. Jag tycker att det är stimulerande att finna former för hur staten i samverkan med kommunerna kan bidra till en sådan IT-utbyggnad. Det kommer regeringen inom kort att återkomma till.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förhindra att nuvarande införselregler upphävs samt hur han avser att utröna vilken typ av forskning på Europanivå som kan ge ytterligare förstärkning för folkhälsoperspektivet som bärande argument. Elver Jonsson har frågat socialministern om regeringen i de pågående förhandlingarna avser att med kraft hävda de intressen beträffande införselfrågor som riksdagen i ett folkhälsoperspektiv har slagit fast och regeringen genom socialministerns nyss angivna deklaration ställt sig bakom. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Vidare har Carl Erik Hedlund frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar att vidta inom skatteområdet, hur tidtabellen för skattesänkningarna ser ut och hur den successiva anpassningen av införselreglerna kommer att ske. I de diskussioner som pågått mellan Sveriges regering och kommissionen angående Sveriges införselundantag har folkhälsoaspekterna framhållits som skäl för en förlängning av undantaget. Kommissionen har dock vid dessa diskussioner inte varit villig att lägga fram något förslag om en förlängning av det svenska införselundantaget. I det uppkomna läget tog jag upp frågan på Ekofinrådets möte den 13 mars. På mötet bad jag om övriga medlemsstaters stöd för att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag om förlängning av det svenska införselundantaget. Sverige fick enhälligt stöd från medlemsstaterna för att rådet skulle uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag om att förlänga de svenska undantagsreglerna till utgången av år 2003, givet att Sverige överlämnade en formell begäran härom till kommissionen. Den 17 mars sändes en formell begäran till kommissionen om att kommissionen ska föreslå rådet att Sverige i likhet med Danmark och Finland ska få fortsätta att t.o.m. den 31 december 2003 ha regler som avviker från gällande direktiv. Det förslag som kommissionen lägger fram kommer att behandlas i rådet och beslutas där efter hörande av EU:s parlament. Övergångsperioden ger oss tid att se över skattepolitiken. Regeringen ska nu analysera hur de nya reglerna kommer att påverka den svenska beskattningen på alkohol och försäljningen på Systembolaget. Innan detta arbete är slutfört är jag inte beredd att uttala mig om vilka åtgärder som kan bli aktuella på skatteområdet. Övergångsperioden ger oss också tid att skärpa alkoholpolitiken. Det ska göras genom mer förebyggande insatser som upplysning, utbildning och mer forskning kring alkoholens effekter på folkhälsan. Inom den nationella ledningsgruppen för alkoholoch narkotikaförebyggande insatser, som leds av socialministern och där generaldirektörer och chefer för 15 centrala myndigheter och organisationer ingår, pågår arbetet med att ta fram en ny nationell handlingsplan för alkoholförebyggande insatser. Den nationella handlingsplanen ska förutom en mer långsiktig strategi även innehålla ett konkret åtgärdsprogram för de närmaste åren. Avsikten är att redovisa handlingsplanen i den kommande alkoholpolitiska propositionen för riksdagens ställningstagande under våren På EU-nivå pågår på svenskt initiativ arbetet med en alkoholstrategi på folkhälsoområdet. I mitten av mars hölls en EU-konferens i Portugal där det svenska initiativet presenterades, och mötet uttalade sitt stöd för kravet på att en alkoholstrategi utarbetas för att minska alkoholskadorna inom EU:s medlemsländer. Kommissionen kommer nu att utarbeta ett förslag till en EU-strategi om alkohol, som kan komma att presenteras och diskuteras på Världshälsoorganisationens ministerkonferens, som hålls i Stockholm den 19-21 februari nästa år och förhoppningsvis också kan antas under det svenska ordförandeskapet första halvåret 2001.
Fru talman! Jag ser att finansminister Bosse Ringholm och jag delar åsikten att de införselregler som nu gäller för alkohol bör behållas. Men Bosse Ringholm står ansvarig med förhandlingsverktyget i hand. Tyvärr har det försvagats genom brev och Internetkanaler från bl.a. en moderat riksdagsledamot direkt till kommissionär Frits Bolkestein. EU-kommissionen måste avkrävas en redovisning av den samlade forskning på Europanivå som behandlar alkoholkonsumtionens inverkan i ett folkhälsoperspektiv, vilket jag har frågat om. Sverige måste vara ledande i denna fråga och inte ge efter. Det är inte acceptabelt att en regering lägger sig platt innan åtminstone EG domstolen fått säga sitt. Vi har en gång förhandlat till oss detta. Ger vi efter nu underkänner vi ju helt våra egna förhandlare. Fru talman! Det får inte bli så att EU-lagar får leda till 2 000 svenska dödsfall per år - det har figurerat siffror om mellan 1 000 och 3 000, men jag utgår här från antalet 2 000 - eller till en mer än 10 procentig förlust av friska år. Därför vädjar jag till Bosse Ringholm: Gå till EG-domstolen och kräv oförändrade införselregler för alkohol! Svenska folket har röstat ja till EU förespeglade att vi ska behålla vår strikta alkoholpolitik. Folkhälsoperspektivet är ett skydd för våra ungdomar. Den svenska alkoholpolitiken har hittills varit framgångsrik. Såväl alkoholkonsumtionen som den alkoholrelaterade dödligheten är klart lägre i Sverige än i övriga Europa. Vi har kommit långt när det gäller alkoholfria graviditetsperioder och arbetsplatser samt när det gäller trafiken. Bosse Ringholm och den svenska regeringen måste skärpa tonen mot EU kommissionen. Folkhälsoargumenten måste få väga tyngre. Andelen 15-åringar som berusar sig minst en gång i veckan är dubbelt så hög i Frankrike och Tyskland och i Danmark och Wales tre gånger så hög som i Sverige. Vi har hos oss dessutom släppt ifrån oss vuxenansvaret och föräldraauktoriteten på ett negativt sätt. Våra ungdomar är numera mycket mera hänvisade till kompisgänget och det grupptryck som där uppstår. Att härutöver ge våra ungdomar friare tillgång till sprit på EU-nivå får förödande konsekvenser för dem. Fru talman! I artikel 152 i Amsterdamfördraget krävs att en hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Jag har sett att Bosse Ringholm tidigare har uttryckt sig på detta sätt i brev till EG-kommissionen. Jag undrar: Har Bosse Ringholm fört fram det argumentet ännu tydligare än i detta brev? Jag har ställt frågan om vilken typ av forskning på Europanivå som kan ge ytterligare förstärkning av folkhälsoperspektivet som bärande argument. Den frågan är inte besvarad. Ministern säger att arbetet med en alkoholstrategi på folkhälsoområdet pågår på svenskt initiativ. Det är bra att det kommer fram under det svenska ordförandeskapet. Men ministern! Det kan väl ändå inte vara så illa att det inte finns någon forskning ute i Europa? Måste jag skriva en särskild interpellation om det för att få svar? Vilken europeisk forskning om alkohol i folkhälsoperspektivet känner ministern till?
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag hade hoppats kunna rikta tacket till interpellationens mottagare - socialministern - men han har elegant smugit sig undan frågan genom att skicka över den till finansministern. Varken arbetsfördelningen inom regeringen i denna fråga eller resultatet imponerar. Därför blir dagens debatt mer en kommentar till den misslyckade förhandling där Sverige fick ett så neslig nederlag, och vars resultat kan bli nog så bekymmersamt. I finansministerns svar får vi bekräftelse på att frågan har skötts mycket illa. Att frågan inte kom upp förrän den 13 mars på Ekofinrådets möte visar att det handlar om uppenbara försummelser från regeringens sida. Bakom diskussionen ligger den för länge sedan träffade kompromissen för mer än sex år sedan, dvs. innan Sverige blev medlem i EU. Då gick vi med på att öka införselkvoterna från 1 liter vin och 2 liter öl till 5 liter vin och 15 liter öl. Gränshandeln ökade, och det blev så att man även i Sverige sedan sänkte skatten på starköl. I sin tur har det lett till att det säljs mer starköl än någonsin i Sverige. Systembolagets försäljning av starköl har t.ex. gått upp med hela Knappast något politikområde rymmer så många myter som just alkoholpolitiken. En av dessa är att Sverige inte har gjort någon anpassning till alkoholpolitiken. Men faktum är att alkoholdryckerna under de tio senaste åren har blivit 20 % billigare i reala priser. Fyra monopol har åkt undan - partihandeln, tillverkningen, importen och exporten har avvecklats. Bara detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, är kvar. Nu avvecklas partihandelstillstånden efter en beställning av EU-kommissionen. Möjligheten att skicka alkohol som en s.k. gåva ökar också. Sammantaget blir det ett ökat spelrum för dem som sysslar med alkoholförsäljning. Finansministerns svar är i den meningen väldigt intetsägande. Statsrådet erkänner ju indirekt att Sverige nu har accepterat EU:s regler när det förlängda undantaget upphör 2003. Jag tycker att det rör sig om en ren kapitulation. Trots allt har ju riksdagen angett att en bevarad alkoholpolitik är en förutsättning för vår medverkan i integrationen. 1993 förklarades att integrationsarbetet från svensk sida inte får bedrivas så att en effektiv svensk alkoholpolitik försvåras. När nu avtalet om medlemskap var klart redovisades entydigt i propositionen och i informationen till allmänheten och till Sveriges riksdag att Sverige hade en vetorätt mot en förändring av undantaget. Jag vill fråga: Har EU-nämnden kunnat föra den här diskussionen efter regeringens information innan regeringen, som jag påstod, kapitulerade? 23 juni i fjol fram till i början av detta år? Det blev ju synnerligen brådskande när det kom på tal här nu på vårvintern. Jag tycker att det känns beklämmande, eftersom Sverige har gjort stora åtaganden. Vi sade t.ex. vid Parismötet 1995 att folkhälsofrågor och begränsning av alkohol och andra droger är ett mycket långtgående program där vi är beredda att begränsa konsumtionen av alkohol och medverka till att den ungdomliga debuten inte sker så tidigt. Vi skulle också medverka till att alkoholskadorna skulle minimeras. Jag vill påstå, fru talman, att Sveriges problem inte är att vi dricker för lite här, utan att vi dricker i en ökande grad och att det sker allt tidigare i åldrarna. Detta är så bekymmersamt att det borde ha engagerat den svenska regeringen mer då den skulle förhandla. Man borde inte bara brådstörtat ge efter för en militant EU-kommissionär.
Fru talman! Jag får tacka på Carl Erik Hedlunds vägnar för svaret, som i den här interpellationsdebatten är ihopbuntat med två andra interpellationer. Detta gör att svaret på just Carl Erik Hedlunds frågor bara utgör fem rader av två och en halv sida, vilket är beklagligt. I och för sig kan jag förstå finansministern, för de två andra interpellanternas frågor faller väl honom mer på läppen än de frågor som Carl Erik Hedlund har ställt. De handlar om sänkt alkoholskatt, och en tidsplan för den successiva anpassningen till EU:s införselregler. Jag hoppas att jag och finansministern i alla fall är överens om två saker. Den 1 juli i år öppnar Öresundsbron, och den 1 juli händer det någonting med införselreglerna. Nu har EU inte fattat sitt definitiva beslut, men jag läste ett pressmeddelande från finansministern från den 17 mars i år där han skriver att Sverige är berett att fr.o.m. den 1 juli 2000 successivt avskaffa restriktionerna på öl och vin i samma takt som Finland. Det innebär således att den skattefria kvoten för öl höjs från 15 till 24 liter fr.o.m. nämnda datum, dvs. den 1 juli. Det händer alltså två saker här i Sverige den 1 juli i år, och det hoppas jag att vi är överens om. Därför blir jag minst sagt konfunderad när jag ser svaret - de fem rader som berör detta. Finansministern skriver att vi kommer att få en övergångsperiod, att man ska se över skattepolitiken och att man ska analysera vad som kommer att hända med försäljningen och med Systembolaget. Därför är han inte beredd att uttala sig om vad som kan bli aktuellt på skatteområdet. Det inträffar ju saker redan den 1 juli, så det är väldigt märkligt att regeringen inte har lite mer framförhållning. När det gäller ölskatten får vi inte glömma att vi i Danmark, som är det närmaste landet, har 69 öre och Tyskland har 18 öre! Alla vet att en stor del av det som konsumeras i Sverige inte köps i Sverige. Redan i dag är en tredjedel av ölet inte köpt legalt, utan den har kommit in på något annat sätt. Detta gör att jag är väldigt konfunderad över det här med att man ska vänta och se och överväga. Det innebär ju en stor risk för att kriminaliteten på området ökar, precis som den gjorde när man höjde tobaksskatten. Den fick man ju sedan sänka, för man insåg att man förlorade greppet totalt. Det finns en väldigt stor risk att samma sak kommer att ske när det gäller i första hand ölet. När det gäller bryggerinäringen i Sverige så kommer de små bryggerierna förmodligen att försvinna. De kommer inte att kunna konkurrera eftersom det inte blir konkurrens på lika villkor. Det är detta som gör mig så förvånad - att man inte gör något mycket tidigare, utan att man ska överväga. Fru talman! Jag konstaterar detta, och undrar: Var finns finansministerns verklighetsinsikt när det gäller detta? Om han nu har en verklighetsinsikt, vilket jag hoppas, utgår jag från att det kommer något redan i vårpropositionen om sänkt ölskatt. Mina direkta frågor är: Kommer det inte i vårpropositionen? Har inte finansministern denna verklighetsinsikt?
Fru talman! Jämfört med alla EU-länder har Sverige den lägsta alkoholkonsumtionen, och kanske också de allra minsta alkoholskadorna. I likhet med Elver Jonsson och Ulla-Britt Hagström tycker jag att det är viktigt att vi också kan slå vakt om den positionen. Vi har samma grundsyn på att vi behöver göra vad vi kan för att skärpa alkoholpolitiken. Olika insatser görs för att behålla den position som Sverige har. De skador som finns av alkohol i dag ska nämligen inte få växa, utan vi bör snarare arbeta för att få ytterligare en minimering av dessa skador. Jag är inte särskilt förhoppningsfull om att Marietta de Pourbaix-Lundin är intresserad av att hjälpa till i det avseendet, tyvärr. Hon hade inte ett ord om någon form av insikt i eller kunskap om alkoholskador. Hon tycks helt enkelt vara mer intresserad av möjligheterna att tjäna pengar på ölet än att åstadkomma mindre folkhälsoskador. Detta är en fråga som är svår i den bemärkelsen att när Sverige ansökte om medlemskap i EU och förhandlade om villkoren för detta skulle jag ha önskat att Marietta de Pourbaix-Lundins partivän, moderaten Ulf Dinkelspiel, hade varit mer framgångsrik som förhandlare än vad han var. Jag skulle ha önskat att han hade varit lika framgångsrik när det gäller alkoholen som han var när det gäller snuset, där Sverige fick ett evigt undantag. Tyvärr har han inte visat sig vara särskilt framgångsrik på detta område. Därför är Ulf Dinkelspiels insteg i detta det att han försatte Sverige och regeringen i en situation som var utomordentligt besvärlig redan 1996, och som är ännu besvärligare nu, år 2000. Så fort den nya kommissionen tillträdde genomförde vi från svensk sida en rad aktiviteter och tog initiativ för att ta upp en diskussion om att förlänga våra nuvarande införselregler. Det har inte varit möjligt, vilket har framgått av diskussionen. Den nya kommissionen har en mycket mer restriktiv hållning och har tolkat den överenskommelse som gjordes år 1994 med dåvarande regeringen och Ulf Dinkelspiel på ett helt annat sätt. Tyvärr var inte Dinkelspiel särskilt framgångsrik i att för lång tid framöver tillförsäkra oss om införselreglerna. I det läget har vi försökt att göra bästa möjliga av situationen, eftersom den nuvarande kommissionen helst vill att vi redan den 1 juli totalt sett ska anpassa oss till EU:s regler, dvs. inga införselrestriktioner alls. Därför har vi, som svar till Elver Jonsson, agerat långt före den 13 mars. Vi har agerat alltsedan i höstas då den nya kommissionen och kommissionären på området tillträdde och gjort vad vi har kunnat för att söka påverka andra länder. Ur den synpunkten var det en framgång för Sverige i detta nya läge när vi fick alla andra EU-länder att för ett par veckor sedan ställa upp bakom vår begäran att få till stånd i varje fall en successiv anpassning på det sätt som Danmark och Finland har fått fram till år
Fru talman! Jag vill tacka finansminister Bosse Ringholm för svaret. Också jag tycker att det är lite märkligt att Carl Erik Hedlunds interpellation kommit med i samma svar. Det är ett tecken på att regeringen redan kapitulerat och att man redan börjar tänka på skatteinstrumentet. Sveriges nuvarande alkoholpolitik bygger på en balans mellan höga alkoholskatter, detaljhandelsmonopol, restriktioner, information och behandling. Sverige kommer att få stora problem att behålla höga skatter om införselreglerna ändras. Vi har gått i den förhoppningen att undantaget i artikel 26 automatiskt skulle förlängas. Jag vill därför fortsätta mina frågor lite. Finns det, eller har det funnits, förberedelser eller tankar att gå till EG-domstolen hos regeringen? Eller är verkligheten den att regeringen rent formellt är beredd att acceptera avslaget för att ha någon annan att skylla på? Tiden går väldigt fort till år 2004, så det är ett nederlag. Om EU år 2004 t.ex. skulle tvinga oss att höja momsen på mat skulle inte finansministern se det som en seger utan som ett nederlag. Fru talman! Finansministern lyckades få stöd av övriga medlemsstater att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag om förlängning av det svenska införselundantaget. Det är ju bra. Då undrar jag: Vilka ytterligare ansträngningar hade behövts av finansministern för att få medlemsstaterna att stödja en permanentning av våra införselregler, så att vi kunde ha fått det beslutet i stället? Det är väldigt positivt att en nationell handlingsplan tas fram. Det är också mycket bra att Sverige tar initiativ till en EU-strategi om alkohol som kan komma att presenteras i Stockholm i februari år 2001, som finansministern sade. Finns det i samband med det en förhoppning hos ministern att kunna få en ändring till stånd i en framtid? Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO gjorde för några år sedan en studie i samband med att Systembolaget var ifrågasatt och prövat av EG-domstolen. I rapporten skildrades att danska priser skulle öka alkoholkonsumtionen med 1 1⁄2 liter ren alkohol per svensk och år. Tyska priser skulle öka alkoholintagssnittet med 3,8 liter per svensk. Man påpekar också att vi skulle få 1 000-3 000 fler personer med alkoholrelaterade skador per år - det var de siffror jag tidigare nämnde - och att antalet misshandelsfall skulle öka. Fru talman! Man kan inte komma med en enig riksdag bakom sig i en förhandlingssituation. Det har på något sätt blivit spolierat genom att det har öppnats Internetkanaler med brevskrivning osv. direkt till EU kommissionärer, vilket jag inte tycker är lyckligt. Det ger också en knepig bild av Sverige om vi ska framstå som en förhandlingspart i ett enat utgångsläge. Vem tar ansvaret? Kommer vi upp till EU-nivå handlar det om 4 liter till per vuxen.
Fru talman! Finansministern ska hållas räkning för att han ändå har insikten om att vår låga alkoholkonsumtion internationellt sett ger mindre alkoholskador. Därför känns det ännu mer dystert att konstatera att förhandlingen gick så dåligt. Nu hänskjuter Bosse Ringholm problemet till en tidigare EU-förhandlare. Om detta är att säga att det naturligtvis är oerhört viktigt att det sker juridiska nedteckningar som gör att vi vet vad som är sagt och vad som är uppfattat osv. Det visar erfarenheten. När finansministern säger att han varnar för en ökad alkoholkonsumtion blir skillnaden i misslyckande inte särskilt stor i förhållande till den tidigare EU-förhandlaren. Det är bara det att det blir en katastrof med fördröjning. Tydligen har Bosse Ringholm ändå den uppfattningen att det är illavarslande att vi får en högre konsumtion. På den punkten är vi helt ense. Men jag vill ändå vidhålla att det var en alltför sen start. När man tog tag i frågorna blev det inte någon lugn förhandlingsordning. Så mycket tror jag ändå att finansministern är beredd att medge. Frågan som har rests här flera gånger är: Varför lät inte regeringen detta gå till domstol? Sverige hade framgång i sin domstolsprövning när det gällde försäljningsmonopolet Systembolaget. Där fick Sverige rätt därför att man med fasthet hävdade folkhälsomotivet. Det skulle man också ha kunnat göra här. Fru talman! Jag tycker att det är minst sagt förnedrande att en stöddig EU-kommissionär hunsar med en svensk regering som har uppdraget av denna riksdag att föra en förhandling som skulle tjäna folkhälsoperspektivet. Jag tycker att det är närmast förnedrande att denne Bolkestein inte ens kan gå med på att vi har denna hållning. Han säger att det ska vara en detaljerad tidsplan för ökningen av införsel. Om det bara gäller en tidsfrist finns inget att diskutera, sade han mycket morskt inför svenska TT. Vi har en situation som är så uppenbar och som är fastslagen av forskare. Senast var det vår mycket kunnige GD på Folkhälsoinstitutet som sade: Här kommer det att bli betydligt fler dödade. Det är angeläget t.ex. i trafiken att hävda en nollvision, att ingen ska dödas på grund av olycka. Men när det gäller t.ex. den här frågan är vi på väg att acceptera en utveckling som kanske innebär sådär en 500 eller kanske 1 000 fler för tidigt dödade. Då känner man att proportionen blir felaktig och att det hela haltar. Intressant är för övrigt att man i Danmark, där man har haft en betydligt slappare hållning till alkoholen än vi, nu kommer med ett nödrop från danska socialdepartementet. Man säger: Nu är medellivslängden för män så kraftigt sjunkande att vi måste vidta åtgärder. Det är ändå en larmsignal som vi borde ta fasta på och som borde leda till att vår regering engagerar sig hårdare i ett folkhälsoperspektiv också i förhandlingarna med den europeiska unionen.
Fru talman! Jag förstår om finansministern känner sig lite klämd från två håll. Dels måste han nu börja tillåta en successiv ökning av införseln, dels vill moderaterna att vi ska sänka skatterna och att vi kanske skulle låta EU:s regler gälla fullt ut från den 1 juli i år. Vi vet i och för sig inte hur det kommer att sluta. Sedan säger finansministern - och vi har haft en debatt om det tidigare - att jag inte har någon insikt. Förra gången var jag aningslös. Jag förstod ingenting av detta med folkhälsan. Det är inte det jag har ställt frågor om. Detta med information är väldigt viktigt. Kanada är ett bra exempel. Där lyckades man verkligen. Finansministern vet att det finns ett exempel från Det som jag tycker är så märkligt är att vi ska vara så annorlunda i Sverige att vi behöver alla dessa statliga livremmar och hängslen för att klara oss och att vi inte kan ta något ansvar själva. Det mest anmärkningsvärda är kanske att regeringen har vetat att undantaget inte var för evigt. Under många år har regeringen vetat att den 1 juli i år upphör undantaget, och man har inte gjort något. Man kunde ju ha börjat det här folkhälsoarbetet och den här informationen mycket tidigare, men det har man inte gjort. I någon slags desperation nu kommer alltihop, och så skyller man på att EU håller på att rasera Sveriges folkhälsoarbete. Det är faktiskt regeringen själv som med sin passivitet och sin saktfärdighet har ställt till det och gjort att Sverige befinner sig i den situation som vi gör nu. Det är självklart att någonting måste göras åt skatterna. Låt mig ställa en generell fråga till finansministern som inte är specificerad till öl eller någon speciell sorts alkohol. Kan vi ha kvar de höga svenska alkoholskatterna när införselreglerna ändras? Får inte det konsekvenser för vår näring och för Systembolaget? Får det inte konsekvenser för kriminaliteten? Får det inte konsekvenser någonstans? Även om inte införselreglerna skulle ändras kommer vi att få en Öresundsbro den 1 juli. Nog får väl detta ändå konsekvenser? Nog måste väl Finansdepartementet ha en framförhållning och en verklighetsinsikt att någonting sker och vara beredd att lägga fram ett förslag redan i vårpropositionen för att det inte ska hända saker? Jag jämför igen med vad som hände med tobaksskatten. Finansministern har i tidigare debatter sagt att det bara handlar om folkhälsan. Det kommer fram i dag också. Det handlar inte så mycket om skatteintäkterna. Då finns det väl all anledning att sänka skatten för att få en bättre kontroll på detta. Det får man inte med de här höga skatterna. Den illegala biten kommer att öka. I och för sig tror jag inte att det kommer att bli så stor skillnad när det gäller skatteintäkterna om man t.ex. sänker ölskatten, men man får en viss kontroll på det hela. När det gäller förhandlingarna om införselreglerna kommer jag att tänka på ordspråket: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Det är precis vad som nu håller på att hända finansministern. Han mister hela stycket. Han mister kontrollen, han fick inte något stopp när det gäller införseln och han mister skatteintäkter. Han mister allting. Kan jag möjligen få ett besked om att man redan i vårpropositionen lägger fram ett förslag om sänkta ölskatter i alla fall?
Fru talman! När jag hör företrädare för Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som tillsammans med Centern utgjorde den regering som förhandlade om villkoren för inträdet i Europeiska unionen för fem sex år sedan, förstår jag att det inte blev någon särskilt framgångsrik förhandling på det här området. Om Ulf Dinkelspiel över huvud taget hade för avsikt att ordna långsiktiga införselregler, kan jag förstå att han hade svårt att åstadkomma ett resultat med denna väldiga splittring mellan de borgerliga partierna om alkoholpolitiken. För mig som, i likhet med Ulla-Britt Hagström och Elver Jonsson, vill föra en ansvarsfull alkoholpolitik och försöka hålla nere alkoholskadorna hade det naturligtvis varit väldigt bra om vi hade haft ett evigt undantag på området på det sätt som Sverige fick när det gällde snuset. Nu fick vi inte det undantaget. Där misslyckades den borgerliga regeringen 1994. Nu gäller det att göra det bästa möjliga av situationen. Vi började inte vår aktivitet den 13 mars, Elver Jonsson. Vi började vår aktivitet samma dag som den nya kommissionären tillträdde. Vi har bedrivit ett aktivt arbete under hela den tiden. Vi har, Ulla-Britt Hagström, försökt att övertyga de 14 andra länderna om att vi skulle få ett evigt undantag. Det har vi fått nej till. Varför? Jo, därför att Europeiska unionen har en s.k. inre marknad. Det är ni alla tre förespråkare för. Era tre partier står ju bakom den inre marknaden. Det är därför ni har sökt inträde i Europeiska unionen. Nu får ni ta konsekvenserna av denna inre marknad, eftersom vi inte lyckades få ett undantag från början. Om någon är delaktig i detta, är det i allra högsta grad de tre partierna Sedan har ni olika utgångspunkter. Jag har all respekt och förståelse för Elver Jonsson och Ulla-Britt Hagström som har en syn på alkoholpolitiken och alkoholskadorna som ligger mig mycket nära i motsats till Marietta de Pourbaix-Lundin. Låt mig till sist säga att jag inte tycker att det är särskilt ansvarsfullt att säga att vi kör i drickat och låter det här gå till EG-domstolen, så får det bli vad det blir de närmaste åren. Juristernas bedömning är att utsikten att vinna en sådan omgång inte är särskilt stora. Jag tror att de skador som vi skulle åstadkomma skattemässigt och på andra sätt skulle vara ganska stora. Det är ingen särskilt ansvarsfull politik att förlita sig på EG-domstolen i ett sådant läge.
Fru talman! Jag är mycket bekymrad om det skulle vara så att Kristdemokraterna är delaktiga i detta. Då måste vi ha gått in i detta med ögonen slutna. Då har vi inte vetat vad det har handlat om. Det kan aldrig ha varit vår mening att det skulle bli på det här sättet. Vi vill ha samma införselregler som vi har nu. Finansministern säger att vi ska göra det bästa av det. Då vill jag fortfarande upprepa frågan om vi har samlat in all den folkhälsoforskning som finns i andra EU-länder på detta område. Eller finns det ingen? Har vi prövat att gå till EG-domstolen i frågan? Jag är mycket bekymrad för ungdomarnas situation. Vi kan jämföra med några andra länder. Bland 15 och 16-åringarna har bara 1 av 100 portugiser svarat ja på frågan om de varit berusat mer än tio gånger det senaste året. Bland danska ungdomar har 34 av 100 svarat jakande på samma fråga. Bland svenska 15 och 16-åringar ligger siffran relativt högt, 18 %, men vi ligger efter länder som Irland, Storbritannien och Finland. Om det skulle vara så att det nu blir 4 liter mer per person i landet, är våra ungdomar i farozonen. Jag tycker att våra moderata kolleger också skulle tänka på ungdomssituationen. De lyfter fram skattefrågan och talar bara om sänkta skatter. Jag kan hänvisa till forskaren Esa Österbergs rapport som jämförde med den s.k. Holderrapporten som Systembolaget beställde 1993 för att utröna vad som händer med och utan monopol och med höga eller låga skatter. Det är där man har kommit fram till siffran på ytterligare 2 000 alkoholrelaterade dödsfall. Detta är allvarligt. Det kan vi inte stå till svars för. Jag vädjar än en gång till Bosse Ringholm att ta kontakt med andra och se om vi kan gå till EG domstolen och redovisa den samlade folkhälsoforskningen om droger från andra EU-länder.
Fru talman! Finansministern säger att det inte hade varit ansvarsfullt att gå till EG-domstolen eftersom juristernas bedömning var att vi inte skulle klara det. Då vill jag ändå påminna ett relativt färskt statsråd i denna regering om att juristernas bedömning var att vi skulle förlora Franzénmålet och vår möjlighet att behålla Systembolaget. Jag vill upprepa vad jag har sagt här i kammaren några gånger, nämligen att det inte är tack vare juristerna som vi har en hygglig alkoholpolitik i Sverige. Den är ganska hygglig trots juristerna. Det har uppstått tre problem efter den här förhandlingen. Jag vidhåller att det är ett svårt nederlag för regeringen att man inte har lyckats lösa det första. Vi kan naturligtvis ha divergerande uppfattningar om skuldfrågan historiskt, men det är ett nederlag för Sveriges alkoholpolitik. I grunden har två av interpellanterna och finansministern samma uppfattning. Den andra allvarliga frågan är att tilltron till våra möjligheter att upprätthålla närhetsprincipen har fått sig en allvarlig knäck. Vi behöver se upp med den delen i denna och andra förhandlingar. Det tredje är att vi har förlorat en god position i folkhälsoarbetet. Finansministern och jag är överens om att det är viktigt att hålla konsumtionen låg för att ha en hög folkhälsa. I svaret säger finansministern att han tänker skärpa tillämpningen av alkoholpolitiken. Vad avser regeringen att skärpningen ska innehålla?
Fru talman! Ulla-Britt Hagström hänvisar i flera av sina inlägg till Moderaterna och att det är tack vare oss som undantaget försvinner. Vi tar gärna åt oss äran av det och tackar för det, om det beror på att vi har haft direktkanaler någonstans. Jag tycker att finansministern själv till en del gav svaret på varför vi inte kunde ha kvar detta som ett evigt undantag, och det visste vi redan tidigare. Vi är ju med i EU, och då finns den inre marknaden, som finansministern mycket riktigt tar upp. Det gör att varor ska kunna röra sig fritt. Det kan de inte om vi har kvar vårt mycket märkliga undantag. Jag tolkar det som att finansministern säger att man är ansvarsfull om man har kvar det eviga undantaget. Då är jag tillbaka vid min fråga: Vad är det som gör att man, när man kommer innanför Sveriges gräns, är en annan typ av människa som inte klarar av att ta ansvar själv? Jag talar inte bara om svenskar utan om alla som kommer och bosätter sig i Sverige. De får alltså inte ta in lika mycket alkohol som andra. Vad är det som gör oss så annorlunda när vi kommer innanför Sveriges gräns? Man behöver inte ens en gång vara född i Sverige. Eftersom jag inte får svar på mina frågor kan jag bara konstatera att finansministern saknar den här verklighetsinsikten. Vi kommer inte att kunna ha kvar våra höga skatter på alkohol. Redan den 1 juli - jag får upprepa detta - händer det saker. Öresundsbron öppnas, och det händer något med införselreglerna. I första hand gäller det väl öl, om nu inte EU säger att vi ska ha full pott, men det låter ju inte riktigt som att det blir så. Jag får inte något svar på frågan om det kommer att bli någon sänkning av ölskatten, som ju berörs i första hand, trots att regeringen har haft tid på sig. Det är ett väldigt dystert svar för den svenska bryggerinäringen. Det finns faktiskt en hel del anställda där.
Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin frågar vad det är för skillnad mellan svenskarna och folk i andra länder. Skillnaden är, Marietta de Pourbaix Lundin, att svenskarna har den lägsta alkoholkonsumtionen och de lägsta alkoholskadorna. Det är faktiskt någonting att vara stolt över. Men det gäller förstås inte om man är moderat. Då tillmäts det väl inget större värde. Jag är förvånad över att Marietta de Pourbaix-Lundin hela tiden talar om att ändra ölskatten och inte ett ögonblick bryr sig om folkhälsoaspekten. Hon bryr sig uppenbarligen inte om folkhälsoaspekten. Jag hoppas att Elver Jonssons parti, Ulla-Britt Hagströms parti och vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan skärpa alkoholpolitiken under de närmaste åren. Jag är beredd att vara med i en sådan diskussion. Jag vet att socialministern är oerhört angelägen om att i den nya plan som ska tas fram för alkoholpolitiken hitta instrument så att vi kan skärpa alkoholpolitiken, så att vi kan bibehålla vår goda ställning i fortsättningen. Jag vill gärna svara Ulla-Britt Hagström genom att säga att det när det gäller forskningen just nu finns ett viktigt underlag för att ta fram ett arbete med en EU-strategi. Man gör en jämförande undersökning av alkoholproblemens omfattning och hur alkoholpolitiken ser ut i samtliga EU-länder. Den gör Sverige och Finland gemensamt. Vi har fått särskilda EU-medel för den. Den beräknas vara färdig under hösten, och det blir då ett bra sätt för oss att uppmärksamma alkoholfrågan även inom den europeiska gemenskapen.

Fru talman! Mats Odell har frågat mig om jag är beredd att föreslå förbättringar av reseavdraget för att främja en effektivare arbetsmarknad samt förändringar av hur avdragsbeloppet per mil ska beräknas och fastställas. För den som har inkomst av tjänst gäller att avdrag ska göras för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Regeln ska ses mot bakgrund av avdragsförbudet för personliga levnadskostnader. Gränsen mellan avdragsgilla utgifter och personliga levnadskostnader är i många fall svår att dra. För att undvika tvister om mindre belopp och för att möjliggöra för flertalet löntagare att använda en förenklad självdeklaration har tidigare vissa av kostnadsavdragen under inkomst av tjänst omfattats av ett schablonavdrag. Schablonavdraget ersattes fr.o.m. 1994 års taxering med en regel om begränsad avdragsrätt. Avsikten var att minska det betydande skattebortfall som schablonavdraget medförde utan att förlora den effekt som schablonavdraget syftade till, nämligen att möjliggöra användandet av en förenklad deklaration för stora grupper skattskyldiga. För arbetsresor gäller en högre avdragsgräns än för de övriga kostnader som tidigare täcktes av schablonen. Detta har sin förklaring i att arbetsresor i skattesammanhang anses ha karaktär av personlig levnadskostnad. Kostnaden föranleds ju av den skattskyldiges val av bostad. Bl.a. med hänsyn till att det för många rör sig om en avsevärd kostnad som har ett visst samband med inkomstens förvärvande och för att stimulera rörligheten på arbetsmarknaden medges trots detta avdrag för arbetsresor under vissa förutsättningar. När det gäller övriga kostnader har dessa i princip ett direkt samband med tjänsten, men en avdragsgräns anses ändå motiverad av förenklingsskäl. Avdragsbeloppet för arbetsresor med egen bil är beräknat så att det i princip ska täcka de rörliga kostnaderna för att köra en privat bil, dvs. de kostnader som är direkt beroende av körd vägsträcka. Beloppet höjdes senast den 1 januari 1998 till 15 kr per mil. Beloppet hade då legat på 13 kr sedan 1993. Det var bl.a. mot bakgrund av att bensinpriserna ökat med nära en krona som regeringen ansåg att det fanns anledning att justera upp nivån. Eftersom den nya nivån borde bestå under flera år bestämdes uppjusteringen till 2 kr per mil. Jag har nyligen i ett frågesvar redogjort för att avdragsbeloppet, enligt Finansdepartementets preliminära beräkningar, fortfarande täcker de rörliga kostnaderna och att den senaste tidens höjning av bensinpriset därför inte ger anledning att ompröva avdragsbeloppet. Jag ser inte skäl att i dag göra någon annan bedömning. Konstruktionen att samtidigt höja dels avdragsbeloppet, dels gränsen för avdragsgilla kostnader innebär att åtgärden fick en inriktning mot dem med förhållandevis långa resor mellan bostaden och arbetsplatsen. På detta sätt bidrar avdragsregeln också till en effektivare arbetsmarknad. Höjningen av gränsbeloppet hade också en praktisk betydelse genom att den bidrog till att förenkla taxeringsarbetet. Enligt min mening gör sig skälen för en generell avdragsbegränsning för arbetsresor lika starkt gällande i dag, och det finns inte heller någon anledning att nu överväga en justering av gränsens nivå.
Fru talman! På sina håll i landet betecknar människorna det som att det nu har gått för långt. Jag tror att både finansministern och vi riksdagsledamöter får höra många protester. Nu senast fick jag framför mina ögon se en protest från Malung. Man säger naturligtvis det som vi alla vet. Jag hoppas att finansministern också vet att det är för få arbetstillfällen och att bilen är det enda alternativet. Nu stiger kostnaderna, bensinpriset och annat. Det blir orimliga kostnader, och till slut lönar det sig att vara arbetslös. Mats Odell har skrivit en interpellation. Han gick tillbaka till skattereformen 1990/91 och principen att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska kunna dras av som just kostnad i inkomstslaget tjänst. Motivet är, som finansministern väl vet, att vi ska ha en effektiv fungerande arbetsmarknad inte bara i storstäderna och i universitetsstäderna utan i hela landet. Men avdragsrätten för arbetsresor har, som finansministern har sagt, försämrats för arbetstagarna av bl.a. statsfinansiella skäl. Nu handlar det om kostnader som överstiger 7 000 kr per år. Den här försämringen av avdragsrätten, den höga beskattningen av arbete, den höga beskattningen av drivmedel och höjda bensinpriser gör ju att man inte minst i glesbygden får det oerhört besvärligt. Det gäller ju även alla i storstadsregioner och i större städer som av olika skäl har jobbet på ett sådant ställe att de kanske måste åka bil. Det kan i och för sig finnas kollektivtrafik. Då är det inte problem på samma sätt. Nu hävdar dessa människor i stor utsträckning att avdragsmöjligheterna inte motsvarar kostnaderna. Finansministern svarar och säger att gränsen mellan avdragsgilla utgifter och personliga levnadskostnader är svår att dra. Finansministern hävdar lite historiskt att ett schablonavdrag infördes tidigare för att man skulle kunna bibehålla en förenklad självdeklaration och undvika tvister om små belopp. Sedan togs det bort av statsfinansiella skäl, för att man skulle minska skattebortfallet. Den här åtgärden är naturligtvis diametral. Man har alltså först möjlighet att göra ett schablonavdrag. Sedan blir det en begränsad avdragsrätt. Om syftet enbart är, vilket jag hoppas att det inte är, att det ska vara en förenklad självdeklaration är det klart att det är rimligt. Men man hoppas ju att finansministern och andra ska inse att det naturligtvis slår fundamentalt olika. Resor har successivt fått en högre avdragsgräns, och det sägs att resor till och från arbetet i skattesammanhang har karaktär av personlig levnadsomkostnad. Det här är egentligen, fru talman, ett fint exempel på cirkelresonemang, där finansministern och politikerna i den positionen bestämmer såväl förutsättningarna som slutsatserna. Att liksom hänvisa till någon typ av skattesammanhang, det köper jag inte, för att använda ett modernt uttryck. Nu handlar det i stället om att ha en sjukdomsinsikt för de delar av landet som faktiskt är sjuka och där politiska åtgärder kan rehabilitera. Först ska man kanske ställa en bra diagnos och sedan också rehabilitera. Jag ifrågasätter om den insikten finns. Jag har hört mig för - det är naturligtvis något som vi alla kan göra - och jag har exemplet Boden. Men tiden går, och jag förstår nu att min talartid är slut. Jag får ta exemplet Boden vid nästa tillfälle.

Fru talman! Roy Hansson har med hänvisning till myndighetsbeslut rörande TV-programmet "Vem vill bli miljonär?" frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att hanteringen av liknande händelser inte ska upprepas i framtiden samt vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta så att olika statliga myndigheter inte kommer till olika slutsatser, som i fallet med "Vem vill bli miljonär? ", och därmed skapar svårigheter för företag och enskilda? De frågor som interpellanten har ställt handlar om statliga myndigheters myndighetsutövning. Som interpellanten säkert vet får jag inte som statsråd påverka myndighetsutövningen i det enskilda fallet. Spel och lotterimarknaden är inte en fri marknad tillgänglig för alla. Marknaden ska i princip delas mellan staten, folkrörelserna och hästsporten. Lotteriinspektionens uppgift är därför att övervaka att riksdagens och regeringens intentioner följs. Lotteriinspektionen, som kommit fram till att programmet "Vem vill bli miljonär?" bör anses vara ett lotteri, har med stöd av 52 § lotterilagen förelagt TV 4 att omedelbart upphöra med programmet. TV 4 har överklagat inspektionens beslut till Länsrätten i Södermanlands län, där ärendet nu ligger för avgörande. Att, som interpellanten säger, statliga myndigheter ibland kommer fram till olika beslut i sin myndighetsutövning genom att tolka lagstiftningen på olika sätt är i sig inte unikt. Våra lagar prövas dagligen mot verkliga händelser. Det är på detta sätt praxis skapas och vår lagstiftning utvecklas. I det aktuella fallet får vi efter länsrättens beslut ett besked om vilken tolkning länsrätten gör av lagstiftningen. Därefter får myndigheterna anpassa sitt arbete efter denna tolkning. Lotterilagsutredningen, som tillsatts efter beslut av regeringen, har bl.a. till uppdrag att se över lotterilagens definitioner och begrepp. Utredningens huvudbetänkande kommer att överlämnas till mig under våren. Därefter ska utredningens förslag beredas i Regeringskansliet. Jag vill inte föregripa utredningens arbete.
Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka finansminister Bosse Ringholm för svaret på min interpellation om TV-programmet "Vem vill bli miljonär? ", nu i budgettider och med allt som händer kring detta. Eftersom svaret har dröjt kan frågan tyckas vara mindre aktuell nu än när jag avlämnade min interpellation. Men frågan är ändå fortfarande aktuell, eftersom TV-företaget, efter vad jag erfarit, kommer att sända fler av dessa populära program. Av svaret framgår att finansministern inte vill göra någonting. Det tycker jag inte är bra. Jag anser inte att regeringen ska överpröva detta myndighetsbeslut, utan säkerställa att liknande inte inträffar i framtiden. Det måste väl ändå vara så att vi har en regering som har att tillse att våra myndigheter inte agerar på ett sätt som, i likhet med detta fall, enbart väcker förundran både inom landet och utanför landets gränser. Jag har inte träffat på någon som anser att TV programmet "Vem vill bli miljonär?" kan anses som ett lotteri. Chansen att gissa rätt på frågan om vem som är finansminister i Sverige, även om man inte har en aning om det, är mycket större. Chansen i detta fall är 1 på 9 miljoner, men att gissa rätt i TV-tävlingen är mångdubbelt svårare. Likaledes är det märkligt att anse det vara lotteri att välja bland ett antal alternativ. Jag anför i min interpellation att det är samma förfaringssätt som vid högskoleprov och körkortsprov. Jag är tämligen säker på att finansministern inte anser att högskoleprov och körkortsprov är lotteri. Eller hur är det med den saken? Jag saknar i svaret kommentarer kring detta. Kanske kommer finansministern nu med några kommentarer. Det är viktigt att myndigheterna i Sverige inte fattar beslut som uppenbarligen inte stämmer med verkligheten eller som allmänheten inte har förståelse för. Jag hade i min interpellation efterlyst åtgärder från regeringen, så att uppenbara och motstridiga beslut inte ska fattas av olika statliga myndigheter. Nu är såväl skattemyndigheten som Lotteriinspektionen inom Finansdepartementets ansvarsområde, därför är denna fråga särskilt intressant för just finansministern. Uppenbarligen ser inte finansministern det som besvärande att det under departementet finns två myndigheter som kommit fram till olika slutsatser i en till synes enkel fråga som denna. Skattemyndigheten anser att det är en kunskapstävling och därmed beskattas vinsten enligt regler för detta. Lotteriinspektionen anser att det är ett lotteri, med andra regler för beskattning. Det måste väl ändå vara regeringens skyldighet att vidta åtgärder så att detta inte uppkommer, i vart fall så att det inte finns risk för att det upprepas. Av interpellationssvaret framgår att det inte finns några åtgärder planerade i denna riktning. Möjligen kan jag få någon kommentar senare under debatten eller ett besked från finansministern om en inriktning när det gäller vilka åtgärder som kommer att vidtas. Jag beklagar att regeringen inte visar större handlingskraft för att våra myndigheter ska agera på ett rimligt och rättfärdigt sätt mot enskilda och företag i
Fru talman! Jag har i mitt svar anfört att om myndigheter kommer till olika beslut måste vi naturligtvis följa den gängse rättsordning vi har. Därför har jag inte för avsikt att göra någonting så länge länsrätten inte har prövat målet. Det är dessutom så, vilket jag har upplyst interpellanten om, att den lotterilagsutredning som arbetar för närvarande kommer att beröra den här frågan. Jag tänker avvakta både länsrätten och Lotterilagsutredningen. Sedan får vi se hur de förslag som eventuellt kan komma därifrån kan komma att påverka den framtida lagstiftningen. Jag tror att det vore oklokt att i det här läget ge sig in och försöka dra slutsatser, innan både länsrätt och lotterilagsutredning har slutfört sitt arbete. Det första felet skulle vara rent juridiskt och det andra felet skulle vara att det är politiskt oklokt. Har man tillsatt en utredning ska man lyssna till den.
Fru talman! Jag sade också i mitt inlägg att jag inte förväntade mig någon överprövning i just det här fallet. Det vore oklokt och dessutom direkt felaktigt. Men det jag efterlyser är att man tar ett initiativ, så att detta inte upprepas. Jag hade förväntat mig att finansministern i dag skulle kunna redovisa åtgärder och samtal med berörda myndigheter i den här frågan: att man hämtat in uppgifter, hur dessa har tolkats, hur såväl skattemyndigheten som Lotteriinspektionen har sett på det här. Det kan möjligen vara så att skattemyndigheten har gjort en felaktig bedömning, att det är en kunskapstävling, och att det är Lotteriinspektionen som har rätt. Det vore intressant att få detta redovisat här och nu, i dag. Det är många med mig som vill ha reda på detta, inte minst TV-företaget, som planerar nya program i den här serien. Jag tror att det är klokt med en dialog mellan regering, departement och berörda myndigheter. Det här var tydligen ett misstag som inte fått någon förståelse bland allmänheten. Jag vet att det har väckt uppmärksamhet utanför landets gränser, där man inte kan förstå hur myndigheter kan göra denna bedömning. Jag beklagar som sagt att regeringen inte vill använda sig av möjligheten att rätta till detta, så att inte liknande misstag kommer i framtiden. Jag beklagar att det inte finns någon redovisning i den riktningen i dag.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är två svarta debatter jag ska delta i under två dagar. Dels är det dagens debatt, bensinskatten är en svart fråga för mig, dels i morgon då det är fråga om slakten av det svenska försvaret. Är bensinskatten ett svart kapitel? Svaret från finansministern är mörkt och brutalt. Ordet kyligt användes i en debatt i samma fråga för en timma sedan. Fru talman! Det allra värsta är att regeringen och finansministern inte tycks vilja förstå problemet. Den verklighet som finns ute på landet är tydligen helt annorlunda än den som finns här. Jag kan tipsa finansministern att ringa ordföranden i arbetarkommunen i Borlänge. Nu vet jag inte hur verkligheten är i arbetarkommunerna, men den diskussionen kan vi ta någon annan gång. I en insändare i socialdemokratiska Dala-Demokraten säger han att problemet är att bensinpriserna börjar bli så höga att snart har ingen råd att bo kvar. Det är allvarsord från en socialdemokrat i mitt hemlän. Dessa ord klingar inte så ofta i Stockholm, men jag lovar att detta är det hetaste politiska ämnet i mitt län och i länen ovanför Dalälven. Jag är lantis! Centerledaren kallade oss som kommer från utanför tullarna för en timma sedan i samma talarstol för "de där ute". Vi känner oss lite ute just nu. Ni har ringa förståelse för de problem som finns ute på landet. I det område jag bor i tvingas många att ha t.o.m. två bilar för att klara sina resor till och från arbetet och de sociala bitarna. Det handlar om att skjutsa barn, kanske barnbarn, till olika aktiviteter. Jag har funderat på om jag någon gång ska räkna ut hur många mil jag har kört som ungdomsledare inom idrotten utan ett enda öre i ersättning. Det är skillnad att nu som riksdagsledamot sätta sig i bilen. Då har man betalt från första kilometern. Jag har varit politiskt aktiv i 20 år, men jag har aldrig mött en fråga som är föremål för så mycket diskussion som just nu. Det är så många samtal och så många brev. Ibland tycker jag att det skulle vara lite mer franskliknande - naturligtvis lagliga - demonstrationer i frågan. Det var en sådan i en vägfråga för en vecka sedan i mitt län. Detta är en glesbygdsfråga. Det är en utflyttningslänsfråga. Vi är helt på det klara med om att det måste bli en sänkt bensinskatt. Det här gäller inte oss som tjänar bra, dvs. finansministern och jag. Det är inte vi som sitter vid köksbordet om morgnarna och diskuterar om vi har råd att köpa en ny cykel till barnen till våren. Det var en fråga som alltid kom tillbaka när barnen var små. Detta är en fråga där det handlar om marginaler. Jag har många sådana exempel. Jag erkänner att det är svårt att få gehör för frågan på sträckan från Norrlandsgatan 14 - som jag går från varje morgon. Om jag bodde där skulle jag inte ha någon förståelse för problemen med höjningen av bensinskatten. Jag vädjar inte för de högavlönade, för dem som sitter vid borden och sjunger att det går bra för oss i Sverige. Det gäller de personer som jag möter hemma på ICA i Svärdsjö. Det här är ett problem som diskuteras vid köksbordet. Vad tänker regeringen göra? Tänker man göra någonting? Jag hoppas att finansministern vill svara även om det råder tidsbrist nu. Om tiden gör att vi inte kan diskutera frågan får jag återkomma med en till interpellation. Jag beklagar i så fall.
Fru talman! Tidsbristen är inte den här kammarens största problem. Rolf Gunnarsson har vid två tillfällen under hösten ställt samma fråga till mig och har fått svar. Repetition tycks däremot vara ett av kammarens problem. Jag har också nyligen haft en diskussion om reseavdrag och bensinskatter, inte bara i dag utan vid flera tillfällen under senare tid. Det är också repetitiva föreställningar. Jag underväderar inte på något sätt de kostnader som finns med höjda bensinpriser. De är inte relaterade till att en bensinskatt har höjts, utan de hänger ihop med det internationella oljepriset. Därför är det glädjande att bensinpriset under de senaste veckorna har gått ned något. Förhoppningen är att med en ökad oljemängd kan bensinpriset komma att pressas ytterligare nedåt den närmaste tiden. Vi har på ett utförligt sätt redovisat att det inte är bensinskatten som är problemet utan den internationella oljemarknaden. Rolf Gunnarsson borde bekymra sig mer om utvecklingen på det området. Det finns för övrigt en rad olika insatser av regeringen som har redovisats tidigare för att ge glesbygden bättre möjligheter. Vi har alldeles nyss diskuterat både vägar, IT och annat som det finns förutsättningar att göra någonting åt. Jag konstaterar till sist att det enda som möjligen förenar Rolf Gunnarsson och mig är att vi båda som idrottsledare använder bil för att skjutsa ungdomar till olika idrottsevenemang. Det är en insats som jag hoppas att vi båda kan fortsätta att göra.
Fru talman! Jag tackar finansministern. Det var kanske pessimistiskt att det sista är det enda vi har gemensamt. Vi kanske kan hitta någonting annat. Jag har i alla fall den otäcka känslan att finansministern inte vill inse problemet. Om jag har fel är jag i så fall glad för att ni har problemet högt på prioriteringslistan, men ingenting har talat för det hittills. Jag pratar inte om dem som sitter och läser börssidorna vid frukosten, utan jag pratar om de människor jag möter hemma som har 80 % tjänst inom vården och inte kan få mer arbete och som är tvingade att ha bil. Jag har flera bekanta som lever absolut på marginalen. Jag pratar om ensamstående kvinnor med barn. 30 % är redan i dag beroende av socialbidrag. Jag pratar om dem som ligger på marginalen, som vänder på slantarna. Jag pratar inte om finansministern och mig. Vi kan åka på idrottsresor, och det syns inte i våra plånböcker. Jag har tidningen Land här. Den står inte moderaterna så nära. "Bensinpriset knäcker oss." Jag vet inte om finansministern har läst detta. Tidningen är enkel och pedagogiskt bra. Den har en sammanställning av vad detta betyder för en familj i Västerbotten. Det är inga stora pengar, nämligen 79 kr per vecka, dvs. 350 kr skattade pengar per månad. Det låter inte som så mycket för finansministerns eller min lön. Men för denna familj i Gummark utanför Skellefteå är det en stor utgift som hamnar på marginalen. "Bensinpriset knäcker oss." Då funderar man på var de åker? Åker de till och från jobbet? Nej, de har en son som spelar hockey och en tjej som spelar fotboll. Dessutom har de i sin kalkyl kostat på sig att skjutsa flickan till disko och killen på en fest. Det kanske man inte ska göra om man bor i Gummark i Västerbotten utan man ska bo någonstans här där det finns tunnelbana. I resorna för 350 kr är de sociala bitarna med. Jag har mitt svar klart, finansministern. Man måste med två arbeten kunna ha en marginal så att det går att göra de resorna. Dessa två sidor är utmärkt läsning. I förra veckan fanns det en annan insändare i Dala-Demokraten. Fortfarande var det en socialdemokrat som denna gång sade att nu är måttet rågat. Det handlade också om bensinskatten. Det fanns en insändare från min norra länsdel där man påstod att man tjänade på att ha a-kassa, att vara hemma och inte åka till jobbet. På en helsida i Expressen den 2 mars stod det om en person som säger att han "tjänar på att vara sjukskriven". Jag hoppas att finansministern har läst det. Av de 200 senaste samtalen, mejlen, breven och faxen som jag har fått har ca 150 handlat om bensinskatten. 50 har handlat om försvaret och 0 om EMU. Det är den verklighet som jag möter. Om vi ska titta på saker som inte förenar oss, har finansministern och jag väldigt olika bekantskapskrets. Jag hoppas ändå, som jag sade, att jag har fel och att regeringen har den här frågan högt på sin lista.

Fru talman! Per-Richard Molén har frågat mig om regeringen är beredd att privatisera Vasakronan. Vidare frågar han vilka åtgärder som kommer att vidtas för att täcka Vasakronans kapitalbehov och därmed förhindra en eventuell omstrukturering av fastighetsbeståndet ifall regeringen inte avser att genomföra en privatisering. Någon privatisering av Vasakronan är inte aktuell, och jag kan här hänvisa till det svar jag nyligen lämnade på interpellation 1999/2000:21 om Vasakronan. Vasakronan är i dag ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett väl strukturerat fastighetsbestånd och en mycket god ekonomisk ställning. Sedan verksamhetens start 1993 har Vasakronan totalt sålt fastigheter för ca 10 miljarder kronor och köpt fastigheter för närmare 9,6 miljarder kronor. Denna omstrukturering har varit mycket framgångsrik. Jag delar inte uppfattningen att eget kapital i Vasakronan utgör en knapp resurs. Vid en jämförelse med övriga fastighetsbolag har Vasakronan en god soliditet. Något kapitaltillskott är ej aktuellt. Vad gäller köp och försäljningar av fastigheter är detta ett ansvar som ytterst ligger på bolagets styrelse.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för det här svaret. Jag har noterat att jag förutom svaret även har fått en PM som gäller interpellationen som tydligen enbart gäller finansministern. Det som jag tycker är väldigt angeläget att konstatera är att Vasakronan är Norrlands största fastighetsägare på kommersiella lokaler. De har starka positioner i Gävle, Sundsvall, Umeå och Luleå. De har målmedvetet byggt upp sina positioner på det området. Samtidigt har bolaget gått ur en rad andra större samhällen i Norrland och därmed markerat var den största värdetillväxten i Norrland finns. Det finns naturligtvis från min sida som norrlänning ett intresse att se hur ett statligt företag agerar i Norrland. Det har kommit till min kännedom att Vasakronan har för avsikt att överge Norrland och använda det kapital som finns för att stärka sin situation i de mer expansiva områdena, t.ex. i Stockholm. Är det i linje med den regionpolitiska ambition som regeringen har, och som man som företrädare för ägaren till Vasakronan i så många andra sammanhang för fram, att tillmötesgå Vasakronans ambition att gå ur de här norrländska städerna? Vad är anledningen till att Vasakronan går ur? Som jag kan se beror det dels på att det finns grönare gräs på andra ställen, dels på att Vasakronan till skillnad från sina börsnoterade konkurrenter inte har tillgång till börsens kapital. Finansministern antyder också i sitt svar att något kapitaltillskott inte är aktuellt, och inte heller en privatisering är aktuell. Vasakronan har därmed enligt min mening stängts ute från två sätt att skaffa sig det kapital som konkurrenterna kan förfoga över. Den enda återstående vägen är att realisera tillgångar, uppenbarligen i Norrland, och använda dem här i Anser finansministern att staten som enda ägare av Vasakronan gör Norrland en tjänst genom att dra sig ur? Varför ligger det i finansministerns och regeringens intresse att förneka det ytterst kommersiellt inriktade Vasakronan en börsnotering? Det skulle vara rätt intressant att få ta del av de skäl finansministern har att vägra kapitaltillskott och en börsnotering och därmed medverka till att Vasakronan, ett kommersiellt inriktat företag, överger Norrland och därmed markera att residensstäderna Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle inte längre är intressanta för det statliga Vasakronan, som finansministern är ansvarig för.
Fru talman! Jag har i mitt interpellationssvar konstaterat att när det gäller försäljning och köp av enskilda fastigheter är det ingen fråga varken för riksdagen eller regeringen, utan det är en fråga för bolagets styrelse. Jag trodde möjligtvis att en representant för Moderata samlingspartiet, som i andra sammanhang brukar slå vakt om företagens integritet och företagens möjlighet att på egen hand göra den här typen av företagsmässiga bedömningar, skulle respektera detta. Det är inte avsikten att vi ska detaljstyra statliga företag varken från den här kammaren eller på annat sätt, utan vi har statliga företag som ska leva efter de regler som finns på marknaden. Det är det jag har markerat i mitt svar. Jag avser inte att ge mig in på någon diskussion om fastighet för fastighet i Vasakronan. Jag tror att Vasakronan har en utomordentligt kompetent ledning, som kan göra de bedömningarna. Om det är så att interpellanten vill ge ett annat uppdrag till Vasakronan är det väl bättre att interpellanten säger det än att tala om andra saker. Per definition vill ju alla moderata riksdagsledamöter sälja ut i princip all statlig förvärvsverksamhet, och jag får se det som ett led i detta.

Fru talman! Staten är en stor fastighetsägare genom Vasakronan och AP Fastigheter, men det har under senare år inneburit att statliga företag har sålt stora fastighetsbestånd till Telaris, Stenvalvet och delar av Postfastigheter. Det här har lett till att Vasakronan har renodlat sin verksamhet. De har en mycket kommersiell ledning.

Då kommer uppenbarligen finansministern som representant för ägaren att lämna Luleå, Umeå, Sundsvall och Gävle för att frigöra någon eller ett par miljarder för att kunna gå in och förvärva fastigheter med en betydligt större värdetillväxt. Jag tycker att det är tragiskt att man som ägare inte skapar de möjligheter som är nödvändiga för ett företag, oberoende om det är statligt eller inte, och inte ger det företaget med den duktiga kommersiella ledningen de förutsättningarna. Jag kan inte på något sätt begripa vad det finns för statligt intresse att äga Vasakronan när man enbart tillhandahåller kommersiellt intressanta lokaler. Vad finns det för intresse för staten att äga detta bolag?

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat vilka ytterligare åtgärder regeringen försökte vidta under förra året, utöver dem man redan vidtagit, för att uppnå målet på tio månader för beslut i varumärkesärenden, och vilka åtgärder jag avser att vidta om det inom kort visar sig att nya ärenden ej kommer att kunna behandlas inom tio månader. Jag ser mycket allvarligt på Patent och registreringsverkets alltför långa handläggningstider. I budgetpropositionen för år 1999 konstaterar regeringen när det gäller PRV att "måluppfyllelsen för närvarande inte är tillfredsställande och att det är särskilt viktigt att komma tillrätta med långa handläggningstider vid bolagsavdelningen i Sundsvall och varumärkesavdelningen i Söderhamn. De alltför långa handläggningstiderna måste framöver ägnas den största uppmärksamhet och prioriteras under budgetåret." PRV genomförde för att säkra en hög produktion på varumärkesavdelningen en förstärkning av sin organisation under 1999 och tog in ytterligare personal. Enligt uppgifter från PRV gav detta tillfälligt en negativ effekt på produktionen under denna höst då de mest erfarna handläggarna måste användas som handledare. Förstärkningen av organisationen börjar därför först i februari och mars innevarande år ge resultat. Då jag mot slutet av förra året fick indikationer om att PRV inte på egen hand skulle kunna klara av att komma till rätta med de alltför långa handläggningstiderna beslutade jag den 8 november 1999 att en översyn skulle göras av PRV:s verksamhet avseende främst ärendeprocesser, styrning och ekonomi. En konsult har således anlitats som stöd åt myndigheten i arbetet med att komma till rätta med de problem som uppstått i verksamheten. Konsultuppdraget gäller bl.a. att närmare kartlägga och analysera de förhållanden i PRV:s verksamhet som har betydelse för att uppnå rimliga handläggningstider ur ett kundperspektiv. I uppdraget ingår att göra en analys av processer och flöden vid bolagsoch varumärkesavdelningarna. En genomgång ska göras av rutiner och arbetssätt när det gäller ärendehanteringen för att snabbt uppnå och säkra godtagbara handläggningstider. Analysen ska utmynna i förslag till åtgärder som åstadkommer att ärendehanteringen blir snabb och effektiv med kort beslutstid vid de bägge berörda avdelningarna. En förstudie har redovisats till departementet i början av mars. Uppdraget ska nu utföras skyndsamt och innehålla analys samt konkreta förslag till åtgärder så att genomförandet kan påbörjas och, nog så viktigt, resultat uppnås under innevarande år. Rapporteringen av hur arbetet fortskrider sker etappvis och de samlade förslagen ska redovisas skriftligen senast den sista augusti 2000. Jag har dock, efter att ha tagit del av den inledande förstudien, gott hopp om att åtgärder för att korta handläggningstiderna som en följd av detta arbete ska kunna genomföras redan före sommaren.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet Sahlin för detta svar. När vi senast hade debatt i detta ärende den 7 maj 1999 var ministern sprudlande av optimism om att handläggningstiderna skulle klaras i rimlig tid och att den då aktuella väntetiden på 20 månader skulle kunna reduceras med kraftfulla insatser redan till utgången av år 1999.

Den bedömningen skulle ha gjorts före sommaren i fjol. Det tillsattes en utredningsman i november 1999, när läget var kaotiskt. Statstrådet menade att handläggningstiderna måste förkortas för näringslivets skull. Jag vill återigen citera: "Det är också i förlängningen av betydelse för tillverkningen och jobben och förstås för tillväxten". Vi har i dag en än värre situation än vi hade vid den förra debatten i detta ärende. Nu är handläggningstiderna 25 månader för varumärkesansökningar. Jag måste tyvärr konstatera att det är precis det som vårt näringsliv inte skulle behöva uppleva. Det är mycket diskussioner om samtalsgrupper som har svårt att komma fram i olika ärenden, men här handlar det inte om att ärendet går framåt; här handlar det faktiskt om att det går bakåt. Jag skulle vilja fråga statsrådet vilka besked som hon och jag måste ge till småföretagarna när vi är ute. Vad ska vi ge dem för besked denna gång, när de väntar på ärenden som är över två år gamla?

Fru talman!

Jag sade då, och jag upprepar - till vilken tröst kan vi diskutera - att det är oacceptabelt. Jag kände under en lång tid förra året en sprudlande optimism och hade faktiskt också en ganska välgrundad, trodde jag, uppfattning om att PRV skulle klara att få ned handläggningstiderna mycket närmare målet. Det är, precis som nämndes här, tio månader. I dag är handläggningstiderna en månad längre, och det är inte acceptabelt. Under hösten, när det gick att se att det inte blev som PRV sade att det skulle bli, konstaterade jag att det inte räcker och att vi måste sätta in extra arbete och tillsätta en konsult. Jag inser att både PRV:s och min egen trovärdighet står på spel när jag nu än en gång står här och säger att handläggningstiderna måste ned till 10 månader för varumärkesansökningarna - de nationella - Det är där som vi hela tiden har lagt kraven i regleringsbreven.

Fru talman! Det kan finnas många orsaker till att vi har den här situationen. Kanske kan man drista sig till att gissa att det inte alltid är lyckligt med utlokaliseringar för att skapa sysselsättning på en ort. Man kan ju se att det drabbar tiotusentals företag som kanske skulle ha skapat betydligt fler arbetstillfällen i vårt land om handläggningen hade gjorts i tid. Jag lyssnade med Patent och registreringsverket tidigare i dag för att höra hur de ligger till. Nu har man, som de säger, fått fart på det här. Med full respekt - alltså inget klander, för de har mycket jobb - vill jag ändå säga att de just nu klarar ungefär 766 ärenden i månaden. Det är då ett genomsnitt för det här året. Men 857 ärenden kommer in. Det går alltså fortfarande utför trots att man tycker sig ha fått fart på detta. Jag har gjort ett litet tankeexperiment. Om vi skulle lyckas höja kapaciteten med ytterligare 25 % på PRV kommer det att ta fem och ett halvt år att klara av den mängd ärenden som nu ligger, och då ska vi veta att det också kommer in extraärenden. Det gläder mig att statsrådet nu säger att det ska till ännu kraftfullare insatser men jag är ändå mycket bekymrad. Jag hoppas verkligen att statsrådet och jag inte ska behöva stå här igen om ett år och debattera detta men den saken är klar att för det svenska näringslivets skull och för småföretagarna och de nya jobben kommer jag åtminstone att försöka driva på ministern så att hon gör absolut allt som står i hennes makt här.
Fru talman! Självfallet finns det förklaringar till en del av de problem som vi nu diskuterar och självklart hör flytten dit. Det är också så att den totala mängden ansökningar sedan flytten, alltså sedan år 1998, har ökat med 35 %. Det har att göra med vad vi, tror jag, diskuterade vid förra tillfället, nämligen det väldigt ökade intresset t.ex. kring EU-varumärket. Men bortsett från det ska man som företagare ha rätt att få sina ärenden avgjorda inom rimlig tid. För ansvariga politiker och myndigheter är det en uppgift att se till att det finns både resurser och erforderliga metoder så att det blir rimliga handläggningstider också på detta område. Jag vill således understryka att jag gör precis som interpellanten säger och inte bara hör mig för utan försöker också agera som minister, både i en dialog och när det gäller att ställa resurser till PRV:s förfogande så att vi får en förändring. Annars är det väldigt allvarligt för de företag för vilka det här är så oerhört viktigt. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är övertygad om att vi, om det inte skett en förändring, återigen kommer att stå här i talarstolen. Ihop med att det är viktigt för företagen kan jag ta detta som ännu ett skäl till att det är viktigt att få ned handläggningstiderna.
Fru talman! Det är rätt uppfattat. Vi kommer alltså att stå här igen om det inte blir en rättelse. Mycket folk har ju anställts och det är bra att man har gjort det som ett försök att klara av situationen. Ytterligare ca 40 personer har nämligen anställts under 1999. Men det gör mig egentligen ännu mer oroad över situationen, för trots nyanställningarna - jag vet att det är fråga om introduktioner osv. - kommer inte mängden liggande ansökningar att minska. Här måste det till verkligt radikala insatser. Förra gången nämnde statsrådet Madridavtalet och även den här gången tar statsrådet upp det. Men det är särskilda insatser och särskild personal för det, så det ska inte påverka varumärkesavdelningen. Det finns en särskild avdelning för internationella ansökningar. Tyvärr är det inte det som påverkar situationen. Jag tackar, som sagt, för informationen och hoppas att vi inte ska behöva mötas igen i en debatt om

Fru talman! Beatrice Ask har frågat vilka insatser regeringen planerar för att utveckla samarbetet mellan polis och sociala myndigheter i fråga om kvinnomisshandel. Bakgrunden till Beatrice Asks fråga är bl.a. den tragiska händelse som inträffade i slutet av februari i år, då en kvinna blev knivhuggen av sin f.d. man på en barnavårdscentral i Märsta. Beatrice Ask efterlyser förbättrade polisinsatser när det gäller våld mot kvinnor, t.ex. utbildningssatsningar i s.k. hotbildsanalyser. Dessutom anser hon det påkallat med ett bättre samarbete mellan polis och socialtjänst. Jag har i tidigare interpellations och frågesvar klart uttalat hur viktig regeringen anser att frågan om kvinnofrid är och samtidigt ett flertal gånger utförligt redogjort för regeringens samlade satsningar på området. Av det skälet kommer mitt svar till Beatrice Ask att gälla främst polisen. Polisen och socialtjänsten spelar var och en för sig en viktig roll när det gäller att skydda och hjälpa utsatta kvinnor. Det är naturligtvis nödvändigt att myndigheterna också samarbetar med varandra. Genom samverkan ökar myndigheternas möjligheter att dra nytta av varandras erfarenheter och utveckla arbetsmetoder som leder till förbättrade och mer ändamålsenliga åtgärder i de enskilda fallen. I regleringsbrevet för polisväsendet för innevarande år har regeringen uttalat att polisens insatser för att förebygga och beivra våld mot kvinnor och barn ska intensifieras och förbättras. I regleringsbrevet sägs också att polisen ska utveckla samarbetet med andra myndigheter inom och utom rättsväsendet och med frivilligorganisationer. Jag tycker att det är glädjande att Socialstyrelsen nyligen tagit initiativ till "Nationell samordning för kvinnofrid" för att stärka samarbetet inte bara socialtjänsten och polisen emellan, utan också mellan samtliga myndigheter som berörs av regeringens beslut i december 1997 om myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor. Regeringsbeslutet innebär att vissa myndigheter har fått specifika uppdrag. Rikspolisstyrelsens uppdrag består i att bl.a. inventera och till regeringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid landets samtliga polismyndigheter när det gäller våld mot kvinnor. I sin första delrapport i juni 1999 konstaterar Rikspolisstyrelsen att det finns brister i polisens arbetsrutiner och att det pågår ett koncentrerat utvecklingsarbete för att åtgärda problemen. Av Rikspolisstyrelsens andra delrapport i mars i år framgår att utvecklingsarbetet fortsätter, bl.a. genom särskilda utbildningsinsatser. Polismyndigheterna arbetar också vidare med att effektivisera utredningsverksamheten och med att utveckla den lokala samverkan med berörda myndigheter och organisationer. En viktig uppgift för polismyndigheterna är att förstärka skyddet för hotade och förföljda kvinnor. Sedan december 1999 pågår ett arbete med att utveckla den s.k. SARA-modellen för hotbildsbedömningar. Målsättningen är att polisen ska ha sådana rutiner att den snabbt och oavsett tid på dygnet kan bedöma vilket hot en kvinna är utsatt för. Dessutom görs uppgraderingar av sådan teknisk utrustning som har betydelse för utsatta kvinnors skydd, t.ex. av de s.k. larmpaketen och polisens egen tekniska utrustning. Jag har också fått veta att Polismyndigheten i Kalmar län avser att hålla en konferens om hot och riskbedömningar i början av april i år. Vid konferensen kommer bl.a. polisens genomförande av den nämnda SARA-modellen att diskuteras. Dessutom kommer Rikspolisstyrelsens helt nya brottsofferhandbok och det SARA-relaterade Kvinnofridsprojektet i Västerbotten att presenteras. Inbjudna till konferensen är bl.a. Justitiedepartementet, Säkerhetspolisen, Riksåklagaren, Socialstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och flera polismyndigheter. För att åstadkomma ett bättre skydd och en generellt sett bättre livssituation för de utsatta kvinnorna bedrivs alltså för närvarande ett omfattande och ambitiöst utvecklingsarbete inom polisen och socialtjänsten och dessa myndigheter emellan. Med anledning av det finner jag inte skäl att i dag vidta några ytterligare åtgärder på området.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på interpellationen. Det är, som justitieministern framhåller i svaret, en mycket tragisk bakgrund till att jag ställt interpellationen. Det var en kvinna som blev knivöverfallen på barnavårdscentralen i Märsta av sin före detta man. I det här fallet är det ju så uppenbart att polis och sociala myndigheter inte samarbetar tillräckligt, alternativt att man har olika uppfattningar eller i varje fall gör olika bedömningar med ödesdigra följder. Det här kan vi naturligtvis inte acceptera i längden. Därför är det naturligtvis bra att vi är överens om vikten av samarbete mellan olika myndigheter för att komma till rätta med kvinnovåld. Jag läser i svaret att samarbetet ska utvecklas genom bl.a. insatser från Socialstyrelsen. Och det är väl bra. Det jag undrar lite grann när man konstaterar att polisen får många direktiv - och det är justitieministerns ansvar - är om motsvarande sägs till andra myndigheter i liknande dokument och anvisningar. Ibland har jag en känsla av att det haltar på två håll, och då blir det inget samarbete vare sig man vill eller inte. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att det finns en entydig inställning från olika myndigheter om att försöka hitta en gemensam bedömning och att hantera det. Jag noterar också att regeringen anser att det är en viktig uppgift att polisen förstärker sina insatser för att skydda hotade och förföljda kvinnor, och det är väl bra. Problemet är att ser vi till Stockholms län är polisens arbete i dag närmast inriktat på att försöka dra ned verksamheten för att klara sin budget. Man kan naturligtvis - och det är nödvändigt - göra prioriteringar, och kvinnofridsfrågor är centrala. Men det finns ju också en verklighet att hantera. Jag tror inte att det är möjligt att utan ordentliga resurser bidra till det stöd som hotade kvinnor behöver. En fråga till ministern är om man ska tolka det här svaret som att regeringen är beredd att tillföra polisen ökade resurser, kanske t.o.m. öronmärka resurser, för arbete för att skydda hotade kvinnor. Jag tror inte heller att det är helt enkelt att hantera det här. Man kan lätt få det intrycket i en politisk debatt. Jag är glad över att konstatera att det sker en hel del utvecklingsinsatser när det gäller både hotbildsanalys och annat. Däremot blir jag besviken när man i svaret får veta att regeringen nu tycker att det är bra som det är. Jag tror inte alls att vi med automatik kan säga att de här problemen kommer att försvinna ens med det som pågår i dag. Det krävs en del konkreta insatser. I Sverige kan man ju bryta mot besöksförbud utan att få straff. Man kan t.o.m. mörda sin f.d. fru om man är på permis efter att ha blivit dömd för att ha misshandlat henne. Sedan kan man t.o.m. få vårdnaden om de gemensamma barnen. Det här är något som fullständigt bryter mot den inställning som medborgarna har. Jag tror att det är viktigt att öka samarbetet också när det gäller permissionsbestämmelserna. Det måste finnas en entydig linje om att man inte kan ägna sig åt den här typen av aktiviteter när man är på permission. I synnerhet de som är dömda för kvinnofridsbrott måste ju hållas ganska kort. Jag skulle också vilja fråga ministern om det ändå inte är dags att fundera över tanken på någon typ av stödperson för misshandlade eller hotade kvinnor. En levande person som har till uppgift att stödja en hotad kvinna kan ju också bidra till ett bättre samarbete mellan de olika instanser och myndigheter som har att hjälpa kvinnan.
Fru talman! När det gäller samarbete mellan myndigheter och uppdrag till de olika myndigheterna gavs det ett myndighetsgemensamt uppdrag av regeringen i samband med kvinnofridspropositionen just för att markera att det här krävs en bred satsning. Det krävs att det är många myndigheter inom olika sektorer av samhället som utvecklar sina metoder och som också gör det tillsammans. Därutöver fick en del av myndigheterna specifika uppdrag. Till dem hör Socialstyrelsen och den sociala sektorn. Jag har lämnat mer detaljerad information om detta tidigare i riksdagen i samband med bl.a. interpellationer. Dessutom utvecklas det lokalt olika samarbetsformer inom ramen för det som styrs av de centrala myndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen, när vi nu talar om de två myndighetstyperna. Dessutom sker det också en utveckling när det gäller det lokala samarbetet på lokal nivå. Det sker i olika former. Ett medel för att utveckla ett samarbete för att ge bättre skydd och stöd till kvinnor sker t.ex. inom ramen för de lokala brottsförebyggande råden, som numera finns i över 160 av våra kommuner. Det ser jag som ett oerhört värdefullt inslag när det gäller att utveckla samhällets förmåga att ge utsatta kvinnor skydd och stöd. Jag har inte på något vis, tycker jag, uttalat mig på ett sådant sätt att det skulle kunna sammanfattas på det viset som Beatrice Ask gör, nämligen att det är bra som det är. Det är väl snarare tvärtom. Genom det svar jag har givit här och i alla andra tidigare debatter vi har haft här i riksdagen i den här frågan har jag tvärtom understrukit: Det är inte bra som det är. Det är också bakgrunden till den satsning som regeringen gör på det här långsiktiga och breda sättet. Det krävs ett långsiktigt medvetet utvecklingsarbete för att öka vårt samhälles förmåga att hjälpa och stödja de här kvinnorna. Vid sidan av den utveckling som sker på grund av de särskilda specifika uppdragen arbetar vi givetvis med andra specifika frågor som berör det här området. Det har att göra med att utveckla besöksförbud, att överväga användande av elektronisk övervakning i samband med besöksförbud. Det handlar om att kriminalvården utvecklar sina metoder för att tillämpa permissionsreglerna på ett sådant sätt att inte kvinnor utsätts för fara, etc. Inom ramen för det här interpellationssvaret kan jag inte återigen upprepa alla de olika frågor som är aktuella i det här sammanhanget. När det gäller stödperson till kvinnor är det en central del av de här uppdragen. Det är en central del att säkerställa att myndigheterna ger det stöd som kvinnorna behöver i form av personer som har det uppdraget. Det kan vara inom polismyndigheten, det kan vara inom den sociala myndigheten. Det ingår i det här utvecklingsarbetet. Jag har närmare givit svar också på den frågan i en tidigare interpellation från Beatrice Asks partikollega, Gun Hellsvik. Jag hänvisar till det.
Fru talman! Jag ber att få tacka också för det svaret. Det är naturligtvis omöjligt för mig att vara specialist på det område som statsrådet är specialist på. Jag har inte heller möjlighet att gå igenom alla interpellationssvar. Men jag tycker att det är bra att det finns ett brett arbete på det här området. Det jag ändå funderar över när det gäller samarbetet är om man verkligen analyserar det här fallet och ser efter hur det kan komma sig att sociala myndigheter och polisen uppenbarligen gör så olika bedömningar. Vad är det som fallerar? Det har ju inte hänt en gång, det händer många gånger. Varför kunde polisen inte göra mer? Var det så att det var resurser som brast? Fanns det därför inte någon möjlighet för polisen att svara upp mot de förväntningar man kan säga att den bedömning socialtjänsten gjorde egentligen skulle ha krävt? Det här är ju viktiga frågor att få svar på. Man kan naturligtvis säga att det får komma fram i utvecklingsarbetet. Jag är rätt angelägen om att det görs. Sedan är det spännande, tycker jag, att höra att statsrådet nu säger att man arbetar för att utveckla besöksförbudet och att man funderar över det här med elektronisk övervakning. Det här är ju konkreta exempel på sådant som efterfrågas av många utsatta kvinnor. Jag tycker att det är viktigt att vi får konkreta förslag och idéer, för det här är ju inte enkelt. Det man då kan fråga sig är: Kommer det sådana här förslag? Kan vi förvänta oss att regeringen kommer att lägga fram förslag som innebär att vi får se att det blir tuffare med permissionsregler, att vi får tuffare regler kring besöksförbud, att man säger ja till elektronisk övervakning? Det vore intressant att få det. Sedan låter det nu på ministern som att jag säger att ministern har sagt att allting är bra. Det var inte det jag sade. Men interpellationssvaret avslutas med att ministern konstaterar att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Det är jag mycket medveten om. Det gäller också samarbete mellan myndigheterna. Med anledning av det här, säger ministern, finns det inte några skäl att vidta ytterligare åtgärder på området. Det var närmast det jag hänvisade till. Det tror jag är fel. Jag tror att det behövs många fler åtgärder även om man ibland måste vänta på de snöbollar man har satt i rullning för att få resultat. Vi har ju en situation i dag som är helt oacceptabel när det gäller kvinnofriden. Det är många kvinnor runt om i Sverige som är oroade, som är förföljda och som far illa. Vi tvingas gång på gång läsa om kvinnor som har blivit misshandlade, överfallna, t.o.m. mördade. Det är klart att människor då ställer krav på insatser och åtgärder. Det handlar inte, menar jag, om att man är nöjd därför att det är som det är. Men jag tror att vi i riksdag och regering ändå måste ta initiativ. Det förefaller av svaret att döma som om man nu får sådana här stödpersoner. Jag har kontakt med många kvinnor som hör av sig, och det verkar tyvärr inte alls som om de har fått kontakt med en person som de kan ha förtroende för och kontinuerligt talar med, en person som känner ett ansvar för att samordna insatser till kvinnans trygghet. Detta är en brist. Jag tror att det krävs ett personligt ansvar från någon. Ofta känner de här kvinnorna tyvärr att de bollas mellan olika myndigheter och instanser och att ingen egentligen fullföljer det ansvar som vi tycker att myndigheterna ska ta för att lag och ordning ska upprätthållas. Jag har uppfattat att det råder en otrygghet. Min sista fråga i den här interpellationsdebatten blir om dessa kvinnor verkligen borde få en sådan här personlig kontakt med en människa som tar tag i det hela. I så fall måste vi se till att det förverkligas i praktiken.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka lagstiftningen mot grov pornografi och våldspornografi som kan hämtas via Internet. Internet är ett fantastiskt hjälpmedel för kommunikation över alla gränser. Samtidigt är nätet naturligtvis användbart också för brottslig verksamhet. Att sprida våldspornografi, dvs. skildringar av sexuellt våld eller tvång, är redan straffbart genom brottsbalkens bestämmelse om olaga våldsskildring. Det behöver inte alls vara fråga om allvarligt våld eller tvång. Även om den person som utsätts för det - enligt skildringen - ger sken av att samtycka till eller t.o.m. uppskatta det sexuella våldet, är en skildring av sådant våld i princip otillåten. Bestämmelsen är tilllämplig också på sådan spridning som sker via Internet. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Sådana pornografiska skildringar som inte träffas av straffbestämmelserna om olaga våldsskildring eller barnpornografibrott är däremot inte, på grund av sitt innehåll, förbjudna att sprida. Det som är tillåtet att yttra och skildra i andra sammanhang är också tillåtet att yttra och skildra på nätet. Och så måste det också vara enligt min mening. Vi kan inte ha andra regler för vad som t.ex. utgör olaga våldsskildring i fråga om yttranden på Internet än när det gäller yttranden i en tidning eller på ett möte. I sammanhanget kan det också nämnas att yttrandefrihetsgrundlagen i vissa fall kan vara tillämplig på kommunikation på Internet. En helt annan typ av reglering är den som tar sikte på att hindra ett utbud som riktar sig till just ungdomar. Bestämmelserna i 16 kap. brottsbalken om förledande av ungdom och otillåten utlämning av teknisk upptagning är exempel på regler av sådant slag. Bestämmelsen om förledande av ungdom är avsedd att tillämpas på en mer planenlig spridning av skrifter, bilder eller tekniska upptagningar till just barn och ungdom, t.ex. genom distribution i närheten av en skola. Bestämmelsen om otillåten utlämning av teknisk upptagning är tillämplig när någon i förvärvssyfte lämnar ut tekniska upptagningar med visst innehåll till den som är under 15 år. Denna typ av reglering kan användas bara när fysiska, individuellt bestämbara, exemplar av framställningar sprids till just ungdomar. Den kan däremot inte användas för att generellt begränsa ett utbud som riktar sig till allmänheten, även om det därmed också finns risk för att ungdomar tar del av utbudet. Men det finns nog anledning att tro att en hel del av den pornografi som sprids på nätet är brottslig. För att komma åt brottslig verksamhet på nätet krävs ett modernt och effektivt rättsväsende, som kan utreda brotten på ett bra sätt, och en lagstiftning som förser myndigheterna med de verktyg som behövs. Vi har sådan lagstiftning i Sverige. Vi har som bekant dessutom särskild lagstiftning som innebär att de som tillhandahåller s.k. elektroniska anslagstavlor har skyldighet att hindra spridning av exempelvis olaga våldsskildring samt att ha rimlig uppsikt över de tjänster som erbjuds. Här liksom i andra sammanhang är upptäcktsrisken en viktig brottsförebyggande faktor. Enligt min mening är det ett ansvar också för det civila samhället att verka för en laglig användning av nätet. De stora Internetoperatörerna arbetar mycket med självreglering, vilket är utmärkt. Branschen har nog många gånger de bästa förutsättningarna att utveckla de flexibla metoder som krävs. Men lärare, föräldrar och andra som upptäcker olagligt material på nätet kan naturligtvis och bör uppmuntras att påtala detta för polisen och Internetoperatörerna. Men även om vi således har möjlighet att ingripa mot otillåten pornografi som sprids via Internet inom Sverige, går det inte att komma ifrån att personer som vill använda Internet för att sprida brottsligt material ofta är väl medvetna om att ingripande kan ske om de sprider materialet från Sverige. Dels är det troligt att de svenska operatörerna tar bort deras material, dels riskerar de naturligtvis ingripanden från svenska myndigheter. De vänder sig därför gärna till utländska operatörer och sprider sitt material från servrar utomlands. Man kan därför inte blunda för att nationella bestämmelser mot brott på Internet har sina begränsningar. Insatser enbart i Sverige är alltså inte tillräckliga. Jag vill framhålla att Sverige deltar mycket aktivt i det omfattande internationella arbete gällande IT-brottslighet som nu pågår inom bl.a. EU och Europarådet. Jag har nu besvarat Ulla-Britt Hagströms fråga främst utifrån de områden som jag som justitieminister ansvarar för. Av mitt svar framgår att jag inte ser hur en ändrad svensk lagstiftning kan motverka den problembild som beskrivs i interpellationen. Enligt min mening är det i stället viktigt att arbeta med att stärka unga flickors och pojkars självkänsla och att på olika sätt ge dem kunskap om relationer och sexualitet. Det behövs positiva motbilder till de negativa bilder av sexualitet som annars riskerar att få stå oemotsagda. Här har vi alla ett ansvar. Det må sedan gälla i vårt arbete, oavsett om vi representerar riksdag eller regering, myndigheter, organisationer, skolan eller någon annan eller i privatlivet, som t.ex. föräldrar.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för ett seriöst och genomarbetat svar. Porrindustrins tekniska landvinningar måste stoppas. Tillgängligheten av grov pornografi och våldspornografi har exploderat. En stor andel av handeln på Internet är relaterad till porr. Lagstiftningen mot porrindustrins verksamhet måste skärpas för att allemansrätten till Internet ska kunna främjas. Lagen säger att den som tillställer pornografisk bild utan föregående beställning ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, och detta borde också gälla vad avser Internet. Vid enkla sökningar på datorn kan skärmen fyllas med mycket grov pornografi. Om jag tar emot ett till mig adresserat brev eller e-postmeddelande som innehåller sådan information, är tillställandet straffbart, men om man vid en sökning bara råkar klicka fel, kan man ändå få informationen till sig. Jag tycker att också sådant tillställande borde omfattas av lagstiftningen. Trots lagstiftning finns det grov barnpornografi med orala, vaginala eller anala övergrepp utförda av en vuxen att tillgå på nätet. Porrindustrin driver på den tekniska utvecklingen för att nå ut till alla överallt. T.ex. koppleri är av tradition straffbart. Man får inte tjäna pengar på att någon "annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning". Man måste försöka hitta ett sätt att få in dessa skildringar under lagstiftningen om Internet. Fru talman! Av det svar som jag fått från justitieminister Laila Freivalds förstår jag att vi egentligen helt följer samma linje. Båda vill vi bekämpa den grova porren på Internet. Vi vill också skapa motbilder och gå före med gott exempel. Jag noterar särskilt justitieministerns sista meningar: "Här har vi alla ett ansvar. Det må sedan gälla i vårt arbete, oavsett om vi representerar riksdag eller regering, myndigheter, organisationer, skolan eller någon annan i privatlivet, som t.ex. föräldrar." Visst har vi lagar, men de räcker inte, och de tolkas inte alltid på rätt sätt. Vi har 16 kap. 10 a § brottsbalken om spridande, upplåtande, förevisande eller tillgängliggörande av barn samt också innehav av barnpornografibilder. Vi har 16 kap. 10 b § brottsbalken, som berör stillbild, film, videogram, televisionsprogram eller andra rörliga bilder. Straff kan enligt denna paragraf utdömas för olaga våldsskildring. Vi har 16 kap. 11 § i brottsbalken om förevisande av pornografisk bild ägnad att väcka anstöt. Straff kan utdömas för otillåtet förfarande med pornografisk bild. Detta gäller också, som jag tidigare berörde, för per post eller på annat sätt sänd bild utan föregående beställning. Jag tycker att motsvarande också skulle kunna ske vid en felaktig sökning på Internet, även om det är den drabbade själv som klickar fel. Vi har vidare 16 kap. 12 § i brottsbalken om förledande av ungdomar. Efter vad jag förstår kan ansvar enligt 16 kap. 10 a och 10 b §§ gälla för publicering på en websida, medan ansvar enligt 16 kap. 11 Laila Freivalds. Borde inte lagstiftningen kunna bli tydligare vad gäller 16 kap. 11 § brottsbalken om att sända eller på något annat sätt tillställa någon pornografisk bild utan föregående beställning? Det borde vara så just därför att ett enkelt sökande inte är ett medvetet sökande. Jag vill också ha bekräftat det som Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, har framfört. Hon har hävdat att justitieminister Laila Freivalds redan år 1995 fick ett förslag som skulle slå hårt mot den svenska porrindustrin. Det baserades på att koppleri av tradition är straffbart och att man inte får tjäna pengar på att någon annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning.
Fru talman! Internet omfattas av den lagstiftning vi har. Låt mig vara väldigt tydlig på den punkten, eftersom det förefaller att Ulla-Britt Hagström ändå har något slags uppfattning att lagstiftningen inte omfattar Internet. Det gör den. Det kan inte råda något tvivel om det. När det gäller möjligheten att tillämpa olika bestämmelser på Internet är jag inte säker på att det är några otydligheter i lagstiftningen som skapar svårigheterna. Det kan ha att göra med att svensk lagstiftning gäller för handlingar som begås i Sverige. Vid användande av Internet kan den som ansvarar för vissa sändningar befinna sig någon annanstans. Det kan vara en förklaring till att man inte upplever det som att vår svenska lagstiftning fullt ut är effektiv i förhållande till allt det som sänds på Internet. När det gäller möjligheterna att använda koppleribestämmelserna på pornografi i mer vidare bemärkelse än vad som kan ske i dag vill jag säga att den skiss på en lagstiftningslösning som kom för några år sedan är omhändertagen i en utredning. Sexualbrottsutredningen har fått i uppdrag att överväga på vilket sätt man skulle kunna vidga användningen av koppleribestämmelsen. Den skiss till lösning som då fanns var icke av det slaget att den kunde läggas till grund för ett lagstiftningsarbete. Däremot tror jag att Sexualbrottsutredningen kommer med ett förslag som innebär att man har övervägt på vilket sätt den bestämmelsen skulle kunna få vidgad användning.
Fru talman! Jag tackar justitieminister Laila Freivalds för det. Det vore ett bra steg om vi finge en bra kopplerilag som skulle kunna motverka detta. Jag har två sidor här med lagstiftning för Internet, och jag vet att lagstiftningen gäller Internet. Men det finns ändå tveksamheter. Jag kan t.ex. läsa: Under vissa begränsade förutsättningar kan publiceringar av pornografiska bilder på Internet omfattas av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen. Ett företag som säljer pornografiska videofilmer eller ger ut pornografiska tidningar kan således tillhandahålla pornografiskt material i en databas med grundlagsskydd. En ägare till en periodisk skrift av pornografisk karaktär som också publicerar en elektronisk version av skriften på nätet erhåller grundlagsskydd genom den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § 2 stycket i tryckfrihetsförordningen. Jag kan inte tolka lagar på det sättet. Jag är ju lekman. Det här kan justitieministern mycket bättre. Jag tror att vi skulle behöva klarare tolkningsbestämmelser i den här frågan, eftersom det växer så lavinartat. Fru talman! Man kan också konstatera att det kommer fram alltmer om Internets möjligheter och svårigheter. I ett TT-meddelande från den 29 februari står: Kampen om Internets frihet hårdnar. Där gällde frågan om det blir lagligt att använda programmen. Det fanns en oro att vi skulle styra för hårt. Den 13 mars kom ett nytt TT-meddelande som gällde försäljning av barnporr på Internet. Där sades att Rädda Barnen varje dag får tio nya uppslag på hur barnporr fortfarande sprids. Den 27 mars talade man om att tiotusentals svenskar är Internetberoende. Det handlar då om spelberoende. Det är lagstiftarens ansvar att skydda. Det handlar som jag ser det framför allt om våra ungdomar och att vi ska göra allt vad vi kan. Det är klart att det går att filtrera bort. Jag efterlyser mer utveckling av s.k. familjefilter som kan ge föräldrar och skola första hjälpen, så att säga. Jag har arbetat som lärare i 30 år. Vi har ett ansvar både som föräldrar och vuxna att lära ungdomar att kunna söka källkritiskt och kunna handleda och veta vad som är nyttigt och vällovligt. Vi vill utnyttja den nya tekniken så långt vi någonsin kan och vill att den ska bli giltig för alla och att alla ska kunna använda sig av den. Det kan här också finnas en annan brist i den svenska lagstiftningen, som kanske inte riktigt hör hit. Det är inte kriminellt att delta i eller ge stöd åt kriminella organisationer som ägnar sig åt våld, hot eller tvång. Det gäller t.ex. rasistiska organisationer som också använder sig av nätet. Det blir problem i skolan när man ska uppmärksamma detta. Sedan skulle jag vilja höra lite grann om hur justitieministern anser att vi ska stoppa utvecklingen. År kvinnor. Men det allvarliga är att i åldern 18-24 år var det 76 % män och 35 % kvinnor.
Fru talman! Det är naturligtvis så, Ulla-Britt Hagström, att pornografi som inte är förbjuden kan ha grundlagsskydd. Det beror på i vilket medium den förekommer. Pornografi som inte är förbjuden behandlas som vilket annat material som helst. Det finns inga särskilda regler för pornografi i allmänhet. Det finns det för att avgränsa den pornografi som vi inte accepterar. Annan pornografi har samma möjligheter och samma skydd som annan information. Det är väldigt viktigt utifrån människors möjligheter att själva avgöra vad det är för information de vill ta del av - om de vill se pornografi eller om de inte vill se pornografi - att också skapa tekniska förutsättningar för det. Det handlar om möjligheter att filtrera bort det som man inte önskar av information. Det gäller alltså att öka den enskilda individens möjlighet att själv bestämma vad man vill se och vad man inte vill se och inte minst öka de vuxnas möjligheter att bättre kunna styra vad deras barn och ungdomar får se. Man har i allra högsta grad anledning att uppmuntra kommersiella intressen att utveckla tekniska hjälpmedel av det slaget. När det gäller att det även förekommer otillåten pornografi nämnde Ulla-Britt Hagström att Rädda Barnen är aktivt och finner mycket. Bakgrunden till det är att Rädda Barnen har fått betydande ekonomiska bidrag för att starta en telefonjour dit allmänheten kan rapportera in material som man uppfattar som olagligt. Rädda Barnen samarbetar med Internetoperatörerna och polisen i det här arbetet. Rädda Barnen är en viktig kanal för oss för att kunna stävja den otillåtna pornografin. Sedan var det frågan om deltagande i kriminella organisationer, som jag inte riktigt vet hur den hör hemma här, men låt mig ändå svara på frågan. Frågan om ett aktivt deltagande i kriminella organisationer är föremål för en utredning.
Fru talman! Jag vill tacka justitieminister Laila Freivalds för svaren. Det är klart att om vi får arbeta länge med detta kommer vi säkert steg för steg att finna lösningar och göra det bättre. Det som är mitt stora bekymmer i dag är hur vi ska hjälpa familjerna och föräldrarna att klara av att handleda sina barn. Det gäller inte minst kvinnor. Det är fortfarande så att det är mest kvinnor som har hand om marktjänsten hemma, även om vi önskar att få en förändring till stånd. Det handlar även om hur vi ska göra i skolan. Jag har här en uppgift att en undersökning av den brittiske forskaren Mark Griffith visar att omkring 70 % av all handel på Internet är relaterad till porr. Nu vill jag inte tro att det är så illa, men är det så, så är det bekymmersamt. Det finns också uppgifter om att porrindustrin tillsammans med narkotika och vapen omsätter mest pengar av allt i världen. Jag inser att det finns bekymmer med att finna lagar som stoppar allt detta. Men jag tycker också att det är märkligt att de bilder kan vara tillåtna som jag kan få fram när jag inte söker medvetet. Jag kanske bara slår upp ett uppslag med teen girls eller någonting sådant, och skärmen fylls med en massa olika löften om att få se de yngsta lagliga. Hela tiden kommer det upp pay now på skärmen. Börjar jag betala gör jag det ju i och för sig medvetet, men det är inte så enkelt för våra ungdomar att veta var gränsen går. Jag tror att vi har ett stort arbete kvar. Även språket blir väldigt mycket inspirerat av detta. Sedan lägger vi tillbaka ansvaret på skolan, och säger att skolan ska se till att eleverna har ett positivt språk. Det är viktigt, men det finns bekymmer.

Fru talman! Lars Elinderson har frågat om miljöministern är beredd att vidta åtgärder för att skapa en långsiktig lösning av omhändertagande och destruktion av slaktavfall m.m. och s.k. riskavfall, för att därigenom möjliggöra en nedläggning av den nuvarande anläggningen i Stenstorp. Lars Elinderson har vidare frågat om miljöministern i så fall är beredd att medverka till att detta kan ske på ett sådant sätt att företagets tidsplan för avvecklingen av den nuvarande verksamheten kan hållas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. De svenska detaljbestämmelserna om omhändertagande av animaliskt avfall återfinns i Statens jordbruksverks föreskrifter om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall.

Den s.k. BSE-krisen visar vad som kan inträffa om inte tillfredsställande regler finns, samt beaktas, i fråga om hur animaliskt avfall ska hanteras och omhändertas. En påminnelse om vikten av detta fick vi för en kort tid sedan genom BSE-fallet i Danmark, som kan antas bero på smittöverföring via foder som innehållit otjänligt köttmjöl. Jag känner väl till att anläggningen i Stenstorp är den för närvarande enda anläggning i Sverige som är godkänd för att omhänderta och bearbeta animaliskt högriskavfall, och att koncessionen för denna anläggning inte är tillräcklig för att tillgodose de behov som finns i landet. De kvantiteter av högriskavfall som inte kan omhändertas i denna anläggning förs alltså ut till anläggningar i våra grannländer, och då i första hand till Norge, vilket jag anser vara en otillfredsställande lösning, och endast acceptabel på kort sikt. Jag anser således att vi själva måste ha möjligheter att ta hand om det animaliska avfall som genereras i landet. Jag har också informerats om de särskilda miljöproblem som föreligger i samband med driften av anläggningen i Stenstorp, samt att företaget hittills inte lyckats få tillstånd att etablera en ny anläggning. Min uppfattning i denna fråga är självfallet att en verksamhet av den typ som bedrivs i Stenstorp ska följa gällande bestämmelser på området och bedrivas på ett sätt så att bl.a. närboende inte utsätts för allvarliga olägenheter samt att dess påverkan på miljön i annat avseende begränsas till acceptabel nivå. Det är min uppfattning att det är nödvändigt att utarbeta en helhetslösning i fråga om omhändertagande av animaliskt avfall, som tar hänsyn till såväl smittskydds som miljöaspekter. Jag avser därför att ta initiativ till ett möte mellan företrädare för dels berörda departement och myndigheter, dels företrädare för animalieproduktionens organisationer, för att diskutera hur hanteringen av animaliskt avfall ska gå till i Sverige. Jag vill emellertid understryka att det ytterst är de enskilda djuruppfödarnas samt slakterianläggningarnas ansvar att se till att det animaliska avfallet omhändertas på ett sätt som är i överensstämmelse med gällande lagstiftning på området.
Fru talman! Tack, jordbruksministern, för svaret på min interpellation! Det är möjligt att arbetsfördelningen är sådan att näringsdelen i detta faller på jordbruksministern, men frågan är komplex och innehåller också synpunkter och frågeställningar som har med miljölagstiftningen att göra. Jag hoppas att jag i den fortsatta diskussionen kan få lite klarlägganden i de frågorna också. Jag tackar naturligtvis speciellt för avslutningen i svaret, nämligen att jordbruksministern tänker ta ett initiativ och kalla samman berörda parter och departement samt näringen för en diskussion om hur avfall av denna typ i framtiden ska kunna omhändertas på ett bra sätt. Frågan har många olika dimensioner. Den som jag har pekat på framför allt är naturligtvis den lokala miljön för de människor som bor i Stenstorp och för Falköpings kommun. Jag var kommunalråd i sju år i Falköpings kommun. Det är väl ganska unikt att ett kommunalråd med stöd av en enig fullmäktigeförsamling agerar aktivt för att få bort en verksamhet som sysselsätter 25 personer. Men det har vi gjort, av olika skäl. Under många år har denna fråga varit aktuell. Verksamheten lokaliserades till Stenstorp i ett gammalt slakteri för över 30 år sedan. Under hela den tiden har den varit ett miljöproblem. Anläggningen ligger i anslutning till bostadsområden - den ligger mindre än 200 meter från dem. Den ligger fortfarande väldigt nära en mejeriverksamhet - en lagerlokal för ost. En sådan här verksamhet skulle i dag inte få etableras enligt miljöbalken på en sådan tomt. Vi har blivit lovade under i varje fall femton av de här trettio åren att miljöproblemen ska lösas av företaget genom olika former av investeringar. I mitten av 90-talet tappade vi tålamodet, och insåg att vi aldrig kan lösa problemen genom olika former av miljörenande åtgärder. Kommunen erbjöd då företaget möjlighet att etablera sig på någon annan plats i kommunen, men företaget hade då inte förutsättningar att göra detta. Företaget valde i stället att ansöka enligt miljöbalken, med de strängare regler för lokaliseringar som den innebär, om en lokalisering i tre Smålandskommuner. Företaget ville egentligen inte detta, utan ville i enlighet med miljöskyddslagstiftningen ligga kvar på platsen. Miljöskyddslagstiftningen innebär att man inte kan ompröva verksamheten som sådan, medan miljöbalken innebär att man måste pröva verksamheten efter helt andra regler. Vid en redan lokaliserad och etablerad verksamhet gäller alltså inte miljöbalken. Det är den här frågeställningen som jag tycker är viktig. Man hamnade i den situationen att de här tre kommunerna sade nej, trots att företaget ville lokalisera verksamheten avskiljt - minst 1 500 meter - från bebyggelse, boende eller annan verksamhet. Trots de striktare bestämmelserna fick företaget nej från de tre kommunerna. Därför är det kvar i Stenstorp, mindre än 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse, och har begärt en utökning av koncessionen. Det som vi, och framför allt befolkningen i Stenstorp, befarar är att man kan kringgå de bestämmelser som gäller vid nyetableringar genom att ligga kvar i en befintlig, inte funktionell, anläggning. Den är naturligtvis inte heller vettig ur miljö och störningssynpunkt. Jag hoppas att denna aspekt också kommer upp i de diskussioner som jordbruksministern ska ta initiativ till.
Fru talman! Jag föreställer mig att de diskussioner som vi ska föra vid den här hearingen med de berörda kan vara ganska vida. Detta är förvisso ett lokalt problem i Stenstorp. Jag förstår det. Jag förstår också lokalbefolkningen och kommunens företrädare. Det är ju ganska unikt att fatta ett enhälligt beslut för att få bort en anläggning som sysselsätter så pass många människor. Det inser jag också. Då måste det upplevas som ett problem. Jag kan förstå den lokala aspekten. Men det är ju ett nationellt problem också. Vi måste lösa detta. Vi kan inte fortsätta med, och kanske t.o.m. utöka, sändningarna av högriskavfall till våra nordiska grannländer. Det känns inte riktigt rimligt och rätt att göra det. I dag har vi en ganska stor export till Norge och Finland. De här tre kommunerna i Småland har sagt nej. Det finns en kommun i norra Sverige, Nordmaling, som skulle vilja ha detta, men näringen har bedömt att man ännu inte har råd att göra en sådan investering. Här står vi. Jag hoppas att vi ska kunna komma en liten bit närmare svaret genom vår hearing. Det gäller även de saker som Lars Elinderson tar upp, dvs. avgränsningen mot Miljödepartementet som naturligtvis också kommer att vara representerat vid hearingen.
Fru talman! Jag har ytterligare en konkret fråga utöver frågan om statsrådet är beredd att ta ett initiativ för en diskussion kring den här anläggningen, nämligen om den här diskussionen kan ske från den utgångspunkten att företaget ska hitta en annan etablering inom den tid som man har angett från början, dvs. år 2001. Det här är ett så akut problem för befolkningen i Stenstorp och för Falköpings kommun att det är nödvändigt att få ett besked i den frågan. Kommer detta att långhalas ytterligare ett antal år? Jag ska påpeka ytterligare en sak när det gäller själva etableringen av anläggningen. Det man är rädd för nu är att företaget med hjälp av kapacitetsökningar på andra anläggningar i landet kan behålla anläggningen i Stenstorp utan att den prövas enligt de striktare bestämmelser som gäller vid nyetableringar. Därför är jag angelägen att få ett besked i frågan, fru talman. Är man beredd att driva den här frågeställningen så hårt när det gäller kraven att flytta verksamheten att företaget verkligen kan hålla sin tidsplan?
Fru talman! Det är svårt för mig att svara klart ja på den fråga som Lars Elinderson ställde av det skälet att omfattningen av koncessionen är föremål för överklagande. Regeringen har att ta ställning till det och därmed också till de eventuella miljöproblemen. Det ligger på Miljödepartementet för beredning just nu. Men vad vi måste komma fram till och vad jag önskar att jag ska kunna medverka till är en lösning i landet. Det ska näringen själv ha ansvar för. Jag ser min roll mer som ett stöd, en hjälpande hand, en katalysator eller vad man nu ska kalla det för. Ansvaret ligger till syvende och sist på näringen själv. Det vill jag gärna understryka.
Fru talman! Jag tycker också att man ska ha det nationella behovet av anläggningar för att klara den här verksamheten som första utgångspunkt. Men prioritet nummer två måste ju ändå vara att de anläggningar som finns lever upp till de krav som vi ställer i dag på sådana anläggningar. Då har vi problemet med de två olika lagstiftningskomplexen. Om man väljer att lösa behovet av ökad kapacitet genom att bygga ut någon annanstans eller bygga en mindre anläggning någon annanstans och behålla verksamheten i Stenstorp i den omfattning man har i dag, behöver man inte ens söka dispens för att öka volymen omhändertagande i Stenstorp. Då har vi problemet kvar lokalt. Då landar vi åter i det som var utgångspunkten för min frågeställningen. Kommunen kommer att ha samma problem och vara helt handlingsförlamad. Man kommer att ha händer bakbundna när det gäller åtgärder för att lösa miljöproblemen lokalt i Stenstorp. Detta har man lokalt i kommunen ingen möjlighet att klara. Det kan enbart regeringen och riksdagen göra. Därför vädjar jag åter till statsrådet att beakta den här frågan om etableringen i Stenstorp. Man är beredda att lösa problemen med annan lokalisering i Falköpings kommun om företaget är intresserat av det, men företaget kan inte ligga kvar på den plats där det ligger i dag.

Fru talman! Caroline Hagström har frågat vad en lantbrukare som har ekologisk djurhållning ska göra i det fall ett djur blir sjukt och vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att klargöra tillämpningen av förordningen 2092/91 om ekologisk produktion. Jag har redan besvarat en riksdagsfråga från Caroline Hagström om djurskyddslagens förhållande till rådets förordning om ekologisk produktion. Jag kan gärna upprepa att djurskyddslagen naturligtvis även omfattar ekologiska producenter och att djurskyddslagens bestämmelser inte står i strid med rådets förordning om ekologisk produktion. Bestämmelsen i 2 § djurskyddslagen innebär att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt 9 § djurskyddslagen ska ett sjukt eller skadat djur snarast ges nödvändig vård, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. I 11 § samma lag anges att veterinär ska anlitas för operativa ingrepp och att detsamma gäller vid annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen orsakar lidande som inte är obetydligt. Jag vill poängtera att rådets förordning om ekologisk produktion gäller direkt i medlemsstaterna och så även i Sverige. Enligt förordningen är medlemsstaterna skyldiga att upprätta ett godkänt kontrollsystem för ekologisk produktion. I Sverige har vi valt en modell med privata kontrollorgan, och i dag är Krav och Demeterförbundet godkända kontrollorgan för ekologisk produktion. Ansvaret för tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning om ekologisk produktion ligger enligt förordningen om Det finns enligt min mening ingen anledning att ändra det fungerande kontrollsystemet för ekologisk produktion på grund av att förordningen om ekologisk produktion har utökats till att även omfatta regler för ekologisk animalieproduktion.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det stämmer som jordbruksministern säger i sitt svar att jag redan har ställt denna fråga tidigare. Anledningen till att jag nu tar upp frågan igen i form av en interpellation är att jag inte anser mig ha fått svar på den fråga som jag ställde första gången. Tyvärr måste jag konstatera att ministern här i sitt svar anför att djurskyddslagen inte står i strid med rådets förordning om ekologisk produktion, men det är precis det den gör. Denna åsikt delar jag också med många veterinärer. Jag har uppfattat att Sveriges Veterinärförbund har samma syn på saken. I förordningen står det att djur i ekologisk produktion i första hand ska behandlas med homeopatiska medel eller örtmedicin och i andra hand med s.k. skolmediciner. Eftersom det i Sverige är förbjudet för veterinärer att behandla med homeopatiska medel, eftersom det inte finns någon vetenskapligt bevisad effekt av dessa, innebär detta att veterinär kan bli tillkallad först när det visat sig att den alternativa behandlingen misslyckats, och då kan det ju vara för sent. Det finns redan exempel på djur som har avlidit på grund av misslyckade behandlingar med homeopatiska medel. Kravs regler för djurhållning står det att de medel som får användas för behandling ska vara verksamma. Detta måste i praktiken innebära att behandling med homeopatiska medel inte är möjlig enligt dessa regler till dess vetenskapliga bevis om deras effekt föreligger. Därmed står den nya förordningen i strid med EU:s krav och Kravs regler, och enligt mitt förmenande även med svensk djurskyddslag. Fru talman! Därmed kvarstår frågan. Vad rekommenderar nu ministern de bönder med djur i ekologisk uppfödning som den 24 augusti i år, när lagen träder i kraft, står med ett sjukt djur att göra? Ska de enligt svensk djurskyddslag tillkalla veterinär, och därmed underlåta att följa den nya lagen? Eller ska de enligt den nya lagen först låta behandla djuret med alternativ behandling, och därmed riskera att bryta mot svensk djurskyddslagstiftning och även riskera att bli anmälda för djurplågeri?
Fru talman! Låt mig då försöka svara lite tydligare än i det skriftliga svaret. Det är klart att man kan anse att det är en tolkningsfråga när man, om man har ekologisk animalieproduktion och ett djur blir sjukt, står inför att välja ett homeopatiskt preparat eller konventionell s.k. skolmedicin. Enligt min mening finns det inget krav enligt förordningen på att man först ska försöka med homeopatisk medicin innan man använder vanlig skolmedicin. Enligt förordningen ska t.ex. homeopatiska preparat användas hellre än skolmedicin men under förutsättning att dessa har en effektiv terapeutisk verkan. Det handlar med andra ord om en bedömning innan man väljer behandlingsmetod. Det är ju en bedömning som måste göras i det läget. Det är här som valet kommer in, och det finns ett reellt val. Det här är också ett problem i konventionell produktion. Därför har jag tillsatt en särskild utredare som har till uppgift att försöka att allsidigt belysa alternativmedicinska behandlingsformer för djur och föreslå åtgärder för att säkerställa att djur inte utsätts för onödigt lidande.
Fru talman! Ministern säger att det är en tolkningsfråga. Så kanske man kan bedöma det. Enligt mitt sätt att se det blir det lite av ett moment 22. Men jag tolkar det ändå som att ministern menar att svensk djurskyddslag står över denna nya lag men att man naturligtvis kan välja det andra. Som jag ser det kan det finnas en risk med att det här valet faktiskt finns. Man kan ju inte överlåta åt djurägaren eller någon annan utan nödvändig kompetens att avgöra det här eller t.o.m. ställa diagnosen. Det är ju veterinären som har den dokumenterade kompetensen att göra detta. Sedan vill jag bara påpeka en sak när det gäller homeopati. Homeopatiska medel klassas inte som läkemedel. De klassas som homeopatika. Det är inte heller tillåtet att ange ett visst medicinskt användningsområde för de här medlen. Om bönder själva väljer att behandla sina djur med homeopatiska medel kan det vara väldigt svårt för dem att veta vad de ska välja eftersom man inte får ange vad de ska vara verksamma mot. Noterbart är också att homeopatiska medel avsedda för livsmedelsproducerande djur inte kan registreras enligt Livsmedelsverkets regler. Jag hoppas att vi därmed har klargjort för de bönder och de veterinärer som gärna vill ha svar på den här frågan att det är svensk djurskyddslagstiftning som står över den nya lagen och att de därmed också kan tillkalla veterinär först.
Fru talman! Man ska nog vara försiktig med att uttrycka det som att den ena lagen står över den andra. Svensk djurskyddslag står inte över i det här fallet. Men den strider alltså inte mot EG:s lag. Det är två val som ska göras. När ett djur blir sjukt ska bonden först avgöra om djuret är så sjukt att en veterinär måste tillkallas. Det valet gör bonden. Om han eller hon bedömer att djuret är så sjukt att man måste tillkalla en veterinär gör veterinären nästa val, nämligen vilken behandlingsmetod som ska användas. Jag menar att veterinären har detta val så som förordningen är utformad. Man behöver alltså inte börja med homeopatisk medicin. Det finns ett val. Man kan börja med skolmedicin. Det är en bedömning som veterinären gör, eftersom det står skrivet att man ska använda homeopatiska preparat hellre än skolmedicin men under förutsättning att dessa har en effektiv terapeutisk verkan. Däri ligger bedömningen. Med detta hoppas jag att den oklarhet som tycks ha funnits är utklarad.
Fru talman! Det blev något klarare, men jag håller faktiskt inte med ministern om att det inte strider mot EG:s lag. Jag ser fortfarande att det finns ett litet moment 22. Ministern säger att dessa preparat ska ha en effektiv verkan, men det finns inga bevis. Det finns ingen forskning som visar att homeopatiska medel är verksamma. Det är problemet i det hela. Man kan alltså inte behandla ett djur utan att riskera att bryta mot svensk djurskyddslagstiftning. Det finns en annan sak som vi inte har tagit upp här över huvud taget, och det är att det också finns smittskyddsmässiga risker som man inte kan bortse från om man behandlar ett djur felaktigt utan att tillkalla veterinär. Men jag väljer ändå att tolka ministerns svar som att rekommendationen är att man ska tillkalla veterinär först.
Fru talman! De lärde strider om huruvida det finns en effektiv verkan av homoepatiska preparat. Uppfattningen är olika i Sverige. Den är också olika inom Men om veterinären på gården, i det här fallet, anser att det homeopatiska preparatet inte har någon verkan kan han välja det andra. Det är ju rätt enkelt.

Fru talman! Inga Berggren har frågat mig vad jag avser att göra för att Svensk Fisk på längre sikt ska kunna fortsätta sin lyckosamma verksamhet enligt de riktlinjer som Fiskrådet i enlighet med direktiven har angett för verksamheten. Svensk Fisk har sedan verksamheten startade legat som en fristående organisation under Fiskeriverket. Vanligtvis brukar emellertid näringen, och inte statliga myndigheter, svara för konsumentfrämjande verksamhet. År 1998 meddelade därför en enig fiskerinäring att den ville överta Svensk Fisk. I regleringsbrevet för år 1999 angav regeringen som mål för Svensk Fisk att verksamheten i framtiden ska bedrivas i en fristående organisation och att det ankom på näringen att bilda en sådan organisation. Näringen lyckades emellertid inte bilda en organisation som kunde ta över Svensk Fisk under år 1999. 1 juli 2000 om förutsättningar för ett övertagande, som möjliggör att verksamheten Svensk Fisk kan bedrivas på lång sikt, inte föreligger senast den Förnyade överläggningar mellan fiskerinäringens parter har därefter pågått i flera omgångar. Fiskeriverket konstaterade den 29 februari 2000 med ett beklagande att tillräckliga förutsättningar saknas för att bilda en organisation som långsiktigt kan fortsätta att bedriva verksamheten. Näringens parter delade Det har nu visat sig att näringen efter detta har återupptagit sin diskussion om att överta verksamheten Svensk Fisk. Företrädare för Sveriges Fiskares Riksförbund och Fiskbranschens Riksförbund, som även representerar Vattenbrukarnas Riksförbund, har informerat mina medarbetare om att näringen nu är överens om att bilda en organisation. Näringen ska inom kort redovisa sitt förslag skriftligen för regeringen. Härefter får regeringen ta ställning till förslaget. Jag kan i dagsläget inte säga mer än att jag delar Inga Berggrens förhoppning om att målet om en gemensam fristående organisation som övertar Svensk Fisks verksamhet snart kan uppnås.
Fru talman! Tack för svaret på min fråga. Av svaret framgår att det är ministerns förhoppning att näringen snarast ska bilda en fristående organisation. Syftet med min interpellation var att uttrycka en önskan om att Svensk Fisk i något slags branschorganisation skulle fortsätta att driva en lyckosam verksamhet liknande den som har bedrivits sedan 1994 och att departementet skulle påverka parterna därtill. Detta skulle naturligtvis vara till nytta för konsumenter av skilda slag. Det verkar nu som om denna min fråga fått parterna att agera. Det tycker jag är bra. Jag anser att de konsumentfrämjande åtgärderna är angelägna att ha som en utgångspunkt då branschen tar över och ska utveckla den här verksamheten, dvs. att branschen beaktar de konsumentfrämjande delarna av verksamheten. Jag vill gärna understryka att jag tycker att det här är rätt väg att gå. Det ligger också i linje med de ursprungliga direktiven, som jag också förutsätter att regeringen följer upp. Svensk Fisks verksamhet har sedan 1994 till mycket stor del bedrivits i form av informationskampanjer. Utvärderingen av de genomförda kampanjerna mot olika målgrupper som barnfamiljer, butiks och skolmåltidspersonal har visat mycket goda resultat. Siffror visar en uppgång i efterfrågan på fisk, fiskprodukter och skaldjur på upp mot 20 %. Många har på olika sätt också frågat efter att lära mer om fisk och att färsk fisk, skaldjur och fiskprodukter av allehanda slag ska göras mycket mer tillgängliga än de är i dag. Många vill också ha tips på hur man handlar och tillagar fisk. Man är intresserad av att äta mer fisk. Inom andra områden finns i dag konsumentupplysnings och informationsverksamhet. Som exempel kan jag nämna Svensk Köttinformation, Frukt och Grönt Främjandet och Svensk Fågel. Respektive bransch driver och stöder på lite olika sätt sådan verksamhet för att främja konsumtionen av bra livsmedel. Min förhoppning är stor att näringen, som säger sig vara överens, nu också i praktiken startar en verksamhet som syftar till att sprida budskapet att fisk är ett modernt, gott, prisvärt och nyttigt livsmedel. Jag anser att det är angeläget att också informera om att vi av hälsoskäl generellt sett bör äta mer fisk och att den här informationsverksamheten bör bedrivas långsiktigt. Jag utgår från, efter att ha läst svaret från jordbruksministern, att hon håller med om detta och handlar därefter, så att de återstående medlen, ca 15 miljoner kronor tror jag att det rör sig om, används just för konsumentfrämjande åtgärder, så som det var avsett från början.
Fru talman! Jag har inte alls någon avvikande uppfattning gentemot Inga Berggrens. Det hon säger passar också mycket bra tillsammans med den omfokusering av jordbrukspolitiken som jag försöker bedriva nu när de stora besluten är fattade i EU om jordbrukets framtid de kommande sex åren. Jag försöker att i Sverige lite mer fokusera just på måltiden och det vi stoppar i oss. Den delen av matkedjan tycker jag är oerhört viktig, inte minst med tanke på barn och ungdomar. Där spelar fisk en mycket viktig roll. Också i ett globalt perspektiv borde fisken ha stor betydelse, eftersom vi sannolikt på lite längre sikt måste lägga om vår produktion av de traditionella livsmedlen. Då är fisk någonting som vi har i haven och som vi förmodligen, utan att för den skull utrota vår fisk, kan öka vår konsumtion av. Jag tycker att Svensk Fisk hittills också har gjort bra ifrån sig i de här kampanjerna. Jag är mycket glad över att de lett till ett positivt resultat. Men, precis som Inga Berggren säger, ska sådana här saker bedrivas av näringen själv. Det regeringen har gjort är att vi har givit Fiskeriverkets generaldirektör ett medlingsuppdrag. Han har helt enkelt försökt att få ihop de olika parterna för att vi ska nå dit vi sade, nämligen att detta ska tas över av branschorganisationerna själva. Det ankommer inte på statliga myndigheter att bedriva sådan här verksamhet. Jag ser väldigt optimistiskt på detta. Det är inte bara vad jag hoppas, utan jag är övertygad om att de kommer att klara detta. Då har vi båda fått som vi ville.
Fru talman! Jag hoppas och önskar att det ska ordna sig till slut för den verksamhet som har bedrivits och som jag har följt under åren sedan 1994. Jag tyckte att det var angeläget att föra upp den här frågan på riksdagens bord för att visa på en bra verksamhet som en bransch sedan kan ta över och bedriva själv. Eftersom det nu handlar om pengar som finns kvar sedan en prisregleringskassa tycker jag att det är viktigt att poängtera att de används till just konsumentfrämjande åtgärder. När det gäller att föra ut budskapet om fisk som ett nyttigt och modernt livsmedel kan jag tala väldigt gärna och mycket länge. Dessutom kanske jag kan steka en och annan rödspätta i stekpannan och bjuda jordbruksministern på vid tillfälle.